Herr talman! Bo Söderstens argumentation blev litet knapphändig, men han kanske har litet bråttom ner till sydligare nejder. Det var ingen kommentar till det resonemang som både Anne Wibble och jag förde om att balansera valutaströmmarna, så att de går i båda riktningarna i samband med avvecklingen. Vi har i Sverige öppnat för direktinvesteringar utomlands. Det har väckt vissa protester. Från en del håll har man sagt att det har lett till ett utflöde och att det skapats arbetstillfällen utomlands men inte i Sverige. Sådana fördomar verkar nu i stort sett vara undanröjda. Nu riktas inte samma invändningar som tidigare. Man måste ändå komma ihåg att det redan tidigare var möjligt för utlänningar att investera i Sverige. Att det ändå är en sådan kraftig obalans på detta område måste bero på att investeringsklimatet i Sverige är mycket sämre nu. Det kan finnas anledning för Bo Södersten att fundera över vad det kan bero på. Det andra vi diskuterar i dag är aktier. Det har redan tidigare öppnats möjligheter för utlänningar att köpa svenska aktier. Det har gett möjligheter till en kapitalimport som har underlättat våra bekymmer med att finansiera sparandeunderskottet i Sverige. Nu har vi hamnat i ett läge där det förefaller som om utvecklingen håller på att vända så, att det blir en återimport av svenska aktier och därmed ett utflöde av det kapital som vi har importerat. En orsak till detta är en annan felaktig åtgärd av den socialdemokratiska regeringen, nämligen att man först inför och sedan höjer omsättningsskatten på aktier. Särskilt graverande är att man inte i detta sammanhang har undantagit utländska köpare. Det leder direkt till att intresset för den svenska marknaden minskar. När det gäller aktierna ställs kravet på reciprocitet, alltså att det skall vara liknande förhållanden för båda parter vid en gräns. Det kravet kommer vi inte att kunna motstå. Ändå tvekar man från svenskt håll, trots ett löfte som gavs för ett år sedan, att lyfta på förbudet för svenskar att köpa aktier utomlands. Jag skulle vilja fråga Bo Södersten: Hur ser Bo Södersten på detta? Tycker Bo Södersten att det vore bra med det som riksbanken utfäst sig och även regeringen instämt i, att man skapar möjligheter för svenskar att köpa aktier utomlands? Är det det förhållandet att man på annat sätt trasslat till, så att det nu sker en återimport av svenska aktier utifrån och därmed ett felaktigt utflöde, som gör att man nu tvekar inför detta? I så fall är det ett bevis för att man inte skall företa saker i olika lägen, utan att man skall fatta samtliga beslut på en gång. Bo Södersten ägnar sig mest åt att argumentera mot frisläppande av portföljinvesteringar. Jag skulle vilja be Bo Södersten att förklara vad det innebär för risker för Sverige, om vi då antas sköta vår ekonomi så illa att det uppstår farhågor för den svenska kronan. Då kan vi å ena sidan ge rätt för utlänningar att inneha svenska statsobligationer. Då kan de sälja av dem. Det blir en press på kronan som vi måste möta med räntehöjning. Under nuvarande förhållanden inträffar precis samma sak. De som vi förmått att placera i statsobligationer, dvs. svenska företag som har lånat pengar utomlands, kommer att sälja sina obligationer och betala tillbaka sina lån. På vad sätt är det ena mera spekulativt än det andra? För mig är reaktionen precis densamma, med den skillnaden att om vi öppnar för fler att köpa svenska statsobligationer, skulle priset kunna sänkas och räntan kunna falla. Det pågår en utveckling ute i Europa där man snabbt tar bort den här typen av hinder för fria kapitalrörelser. Vårt grannland Finland, som vi kanske inte alltid har tänkt på som det mest öppna landet i olika sammanhang, ligger här långt före oss och håller på att ta bort gränshinder. Vad är det som gör att just Sverige bland västeuropeiska länder skall fortsätta att klänga sig fast vid de förlegade tankarna att man kan avskärma sig, leva en egen tillvaro och skapa så mycket bättre förhållanden för sig själv? Det kommer att ställas krav på oss de närmaste åren. Det är lika bra att vi inser detta och rättar oss efter det. Kommer vi på efterkälken, får vi problem med att försöka hinna i kapp sedan. Till sist: Bo Södersten talar om att det har varit så stora svängningar i valutarörelserna under senare år i samband med portföljinvesteringar. Jag för frågan över till vår egen valutapolitik. Varför inte se till att vi skapar en fastare förankring för kronan genom en anknytning av vår valuta till det europeiska monetära samarbetet? Valutarelationerna där är betydligt fastare och stabilare än vad de är när man, som vi gör, i överdriven grad knyter valutan till dollar.

Herr talman! Bo Södersten uppehöll sig en stund vid de liberaliseringar som gjorts i valutaregleringar, dock utan att vara påfallande entusiastisk. Han var mera ivrig att plädera för att bevara de regleringskrav som gäller för portföljinvesteringar. Skälet till detta var enligt honom att vi annars riskerar spekulation. Bo Södersten vet mycket väl att ett slopande av valutaregleringen självfallet skulle ställa vissa krav på en kompletterande ekonomisk politik för att få ekonomin i balans. Jag undrar om det kan bero på att socialdemokraterna inte riktigt tilltror sig att kunna genomföra en sådan nödvändig kompletterande ekonomisk politik och att de därför inte vill ta bort förbudet mot portföljinvesteringar. Jag skulle vilja fråga hur Bo Södersten tror att det i praktiken i längden går att upprätthålla ett förbud mot portföljplaceringar och inte några andra förbud. All erfarenhet visar att det vid den typen av regleringar så småningom uppkommer läckage och behov av kontrollinslag. Man måste för att kontrollera att det aktuella förbudet följs kontrollera, och man måste täcka de kryphål som uppträder etc. Erfarenheter av valutaregleringens tillämpning under efterkrigstiden har ganska uppenbart visat att många förbudsregler just tillkommit som ett slags uppföljning som då har bedömts nödvändig när det gäller det grundläggande förbudet mot portföljinvesteringar. Jag tror att det är en riktig analys och att så kommer att ske även i framtiden. Jag skulle också gärna vilja ta upp en annan aspekt. Den inlåsning av pengar i Sverige som valutaregleringen innebär har bl.a. haft till effekt att de svenska företagen har haft en hög likviditet, som de delvis har använt till att köpa upp varandra. Därigenom har man, kanske omedvetet, men ändå i praktiken genom regleringarnas upprätthållande, premierat eller stimulerat en maktkoncentration som jag bedömer som ganska olycklig och som jag trodde att även socialdemokraterna ogillade. Jag undrar om Bo Södersten har någon kommentar till den typen av utveckling, där man skulle kunna få några motverkande effekter för att minska maktkoncentrationen om man gjorde det möjligt för företagen att placera likviditeten på de ställen där de anser att det är mest lönsamt?

Herr talman! Lars Tobisson talar en del om direktinvesteringar. Men på det området har vi ändå genomfört liberaliseringar. Om det är så att vi inte får hit så mycket utländska direktinvesteringar och har en positiv balans på den sidan, tror jag att det framför allt har att göra med reala faktorer. Det har att göra med att vi i förhållande till vår storlek har ovanligt många multinationella företag. Lars Tobisson klagar sedan litet över att vi får bekymmer i och med att vi tydligen utsätts för ett slags återimport av aktier. Det är ett exempel på de problem som kan uppstå. Det är ganska självklart att man kan få störningsmoment av den typen, om man har frihet till kapitalrörelser av det slaget. Han tar vidare upp omsättningsskatten på aktier som ett besvärande moment. Det har i och för sig egentligen ingenting att göra med de valutaregleringar vi här diskuterar. Vi har helt enkelt en mer avancerad kapitalbeskattning, beroende på att vi har en annan syn på fördelningspolitiken än vad de flesta andra västeuropeiska länder har — och exempelvis även USA, för den delen. Grundproblemet är däremot, och där skiljer sig våra uppfattningar, att de borgerliga representanterna ser den internationella kreditoch kapitalmarknaden som något harmlöst som aldrig skulle kunna utgöra ett självständigt störningselement. Jag däremot, och vi som företräder majoritetssidan, ser saker och ting på ett helt annat sätt. Vi vet att de internationella kreditoch valutamarknaderna spelar en oerhört stor och självständig roll i dagens internationella ekonomi. Vi kan få markanta störningsfaktorer som utgår just därifrån. Vi vet att exempelvis sådana fenomen som overshooting, en överdriven reaktion när det gäller växelkurserna, har förekommit och förekommer i stor och betydande utsträckning. Det är klart att om vi skulle tillåta portföljinvesteringar skulle vi få in ett störningsmoment som kunde vara mycket svårt för oss att bemästra. Det är det som är själva grundargumentet till varför vi vill ha en viss kontroll av portföljinvesteringarna. Låt mig ta ett exempel på detta, kanske främst riktat till Anne Wibble, som jag tycker har en litet egendomlig apologetisk syn på det hela. Se exempelvis vad som hände med den engelska ekonomin när man 1979 avskaffade valutaregleringen. Först fick man en stor inströmning av utländska valutor, något som kanske kortsiktigt kunde förefalla vara positivt ur den engelska ekonomins synpunkt. Den dåvarande engelska riksbanksledningen hade samtidigt som princip att inte försöka styra växelkurserna. Vad ledde då denna inströmning av valutor och kapital till? Jo, den ledde till en mycket kraftig appreciering av det engelska pundet. Inom loppet av ungefär tolv månader apprecierades det med ca 40 96. Vad gav det i sin tur upphov till? Jo, det fick de mest förödande effekter på den engelska konkurrenskraften, den konkurrensutsatta sektorn och industrier i städer somt.ex. Manchester och Birmingham. Det fick också oerhörda konsekvenser på arbetslösheten, som praktiskt taget steg från 1 miljon till 3 miljoner inom loppet av ett och ett halvt år. Detta berodde mycket på just avregleringen av valutamarknaden. Att mot den bakgrunden påstå att det skulle vara oproblematiskt eller harmlöst är att helt enkelt bortse både från teorin och, framför allt, från verkligheten. Lars Tobisson talar sig här sedan varm för det europeiska monetära systemet. Han menar att det skulle vara bra, om vi anknöt till kronan och ginge med där. Lars Tobisson representerar då en förbluffande verklighetsfrämmande och naiv syn. Vad skulle då egentligen ha hänt med den svenska konkurrenskraften under det senaste året — eller låt oss säga sedan september 1985? Vi skulle ha fått en mycket kraftig försvagning av den svenska konkurrenskraften om vi hade blivit ett valutapolitiskt lydrike till Västtyskland och följt med i apprecieringen av den västtyska marken. Jag tror att arbetslösheten i vårt land då skulle ha blivit dubbelt så hög som den är i dag. Jag ger verkligen inte mycket för detta litet halvflummiga sätt att försöka anknyta till sådana här vackra normer, som moderaterna tycks tro på. Anne Wibble hade sedan ett resonemang om att man inte skulle kunna kontrollera valutaregleringen och att det förekommer läckage etc. Det är klart att det förekommer vissa läckage och att man inte kan ha en hundraprocentig kontroll. Å andra sidan kan man trots allt inte komma ifrån att den har fungerat och att vi har haft det hela under ganska god kontroll. Jag förnekar dock inte att det kan vara möjligt att gå vidare på detta område. Det är också möjligt att vi skulle kunna få en litet friare syn på exempelvis förvärv av utländska aktier och utlänningars förvärv av svenska aktier. Man kan delvis se aktier som ett slags mellanting mellan en ren portföljplacering och en direktinvestering. Det är frågor som vi i så fall får fundera på och återkomma till i sinom tid.

Herr talman! Bo Södersten anklagar Anne Wibble och mig för att ha en lättsinnig, närmast halvflummig, attityd till den internationella kapitalmarknaden. Jag får väl kvittera den artigheten med att säga att Bo Södersten verkar vara rädd för och närmast förskräckt inför vilka konsekvenser det skulle kunna bli. Jag frågar mig vad orsaken till detta kan vara. Jo, det är förmodligen att han förstår, att om den politik hans parti och hans regering företräder skulle prövas mot de internationella strömningarna, skulle den — Prot. 1986/87:132 inte befinnas vara särskilt slagkraftig. Bo Södersten tog upp det faktum att 27 maj 1987 det nu sker en återimport av aktier och sade att det var ett bevis för att det kunde hända otäcka saker. Jag gav emellertid en förklaring till varför det är som det är. En viktig förklaring är att vi avsiktligt fördyrar handeln med aktier, vilket gör att det inte blir så intressant längre. På andra aktiebörser går man motsatt väg och tar bort den här typen av fördyringar. Det är t.ex. innebörden av den stora förändring som har skett på aktiemarknaden i London. Vi kommer emellertid inte ifrån att erfarenheten från aktiemarknaden belyser svårigheterna att bit för bit avskaffa regleringarna. Anledningen till att vi lät utlänningar köpa svenska aktier — vi öppnade möjligheter för detta, men inte för motsatsen — var att man här såg ett sätt att ta in kapital ilandet men genom regleringar förhindra att det gick pengar motsatt väg. När detta väl har skett till en tid och man samtidigt försämrar villkoren för utlänningars aktieägande i Sverige, då blir resultatet det som man ville förhindra med sitt förbud, nämligen att det återigen flyter ut pengar. Detta tycker jag är ett mycket gott tecken på att det riktiga är att avskaffa valutaregleringen i ett slag. Bo Södersten menade att jag har talat för att vi skulle gå med i EMS. Nej, det har jag inte gjort. Däremot säger jag att vi skall anknyta den svenska kronan till EMS-valutorna. Det ger nämligen en fastare riktpunkt än vår nuvarande valutakorg. Vad skulle ha hänt med konkurrenskraften? frågade Bo Södersten. Jo, det kan jag tala om: Vi hade inte via den smygdevalvering som nu har skett skapat ett extra utrymme i framför allt exportindustrin och på det viset fått en större löneglidning under förra året än vi haft på mycket länge i Sverige. Vi hade fått hjälp att dämpa kostnadsstegringen. Vi hade dessutom, genom den hårda granskning vår politik utsätts för, tvingats föra en mera moderat ekonomisk politik, som ytterligare skulle ha begränsat prisoch kostnadsstegringen i vårt land. Herr talman! Skillnaden mellan Bo Södersten och mig är att Bo Södersten vill undvika att utsätta sin ekonomiska politik, som nu också råkar vara Sveriges, för jämförelser med omvärldens, medan jag för min del tror att det skulle vara nyttigt för oss i Sverige att på det viset få klart för oss vad man kan göra och vad man inte klarar att göra på det ekonomisk-politiska området.

Herr talman! Bo Södersten höll med om att det kan bli läckage. Det var trevligt att höra, för det är alldeles uppenbart att detta är ett korrekt återgivet faktum. Jag tror att detta kan vara allvarligare än vad Bo Södersten föreföll att anse. Om man har en reglering som gäller bara vissa delar blir det lätt så att man för att upprätthålla denna delreglering måste tillgripa nya kontroller och nya förbud. Talesättet om att förbud föder förbud är inte helt utan sanning. Bo Södersten vet mycket väl, föreställer jag mig, att närmare 80 96 av valutaflödena till och från Sverige är oreglerade. Den absolut största delen gäller betalning för handel med varor och tjänster. Av Bo Söderstens 107 argumentation kan man frestas att dra slutsatsen att han helst skulle vilja reglera hela kakan, alltså även allt det andra, som inte är portföljinvesteringar. Det tror jag skulle vara en utomordentligt skadlig politik för svensk ekonomi. Bo Södersten tog inte upp aspekten om den ökade maktkoncentration som inlåsningen av kapital i Sverige innebär. Det var litet synd. Jag tror nämligen att detta är en aspekt som förtjänar att uppmärksammas i sammanhanget. Avslutningsvis, herr talman, skulle jag vilja säga att jag tror att valutaregleringen, trots socialdemokraternas och Bo Söderstens mycket livliga och entusiastiska försvar för denna, kommer att försvinna. Det kommer säkert att visa sig vara mycket bra för svensk ekonomisk utveckling.

Herr talman! I propositionen om ny riksbankslag, vilken i övrigt bygger på den breda uppgörelse som träffades i statsskuldspolitiska kommittén, har regeringen smugit med en ändring av reglerna om kassakrav som öppnar möjligheter för en återgång till reglering och selektiv styrning av kreditmarknaden. Förslaget är hämtat från kreditpolitiska utredningens betänkande, som kom redan 1982. Där skilde man mellan marknadskonforma styrmedel och regleringar. Bland medlen i den kreditpolitiska lagstiftningen ansågs endast kassakraven ha generell karaktär. Utredningen föreslog därför att riksbanken under normala förhållanden borde använda sig av endast kassakrav vid sidan av traditionell diskontopolitik och öppna marknadsoperationer. Kreditpolitiska utredningens förslag blev aldrig föremål för lagstiftning. Däremot har i praktiken den av utredningen åsyftade avregleringen kommit till stånd genom successiva liberaliseringsåtgärder från riksbankens sida. När statsskuldspolitiska kommittén vid förra årsskiftet utformade sitt förslag till ny riksbankslag, föreföll det naturligt att dit flytta reglerna om kassakrav som de då var utformade och tillämpades. Därmed skulle riksbanken själv få förfoga över rätten att gentemot bankerna föreskriva kassakvoter i likviditetspåverkande syfte. Men nu har alltså regeringen kombinerat kreditpolitiska utredningens tankar på utvidgade kassakrav med statsskuldspolitiska kommitténs förslag om flyttning av bestämmelserna härom från den kreditpolitiska lagstiftningen till den nya riksbankslagen. Det är detta som banar väg för en i princip helt godtycklig detaljstyrning av kreditströmmarna frän riksbankens sida. Farhågor i denna riktning har avfärdats med att riksbanken under senare år tvärtom verkat för liberalisering och tillämpat nu gällande kassakrav med omdöme och måtta. Jag kan i och för sig instämma i dessa omdömen. Men oron får onekligen näring av den regleringsiver som finansutskottets socialistiska majoritet visar i det betänkande vi nu diskuterar. Och i en tidningsartikel har utskottets talesman Bo Södersten riktigt gottat sig åt detta, som han uttrycker det, välbehövliga tillskott till riksbankens medelsarsenal, vilket han förutser skall komma till god användning i framtiden. Som motiv för att även andra kreditinstitut än banker skall kunna åläggas kassakrav åberopas önskemål om konkurrensneutralitet. Men eftersom det råder så skilda förutsättningar för olika slag av kreditinstitut, kan det aldrig bli tal om konkurrens på exakt lika villkor. Bankerna har sedan gammalt ensamrätt att låna i riksbanken, att ta emot inlåning från allmänheten och att fungera som valutabank. Denna särställning ger dem möjlighet att, litet slarvigt uttryckt, skapa pengar. Det är därför som likviditetsbegränsande åtgärder enligt internationell praxis sätts in mot just banker. Men nu tycks inte ambitionen inskränka sig till att påverka likviditeten och därmed den allmänna räntenivån. Syftet förefaller vara att skaffa sig möjligheter att detaljstyra räntesättningen på olika kreditformer och för skilda kreditinstitut. Klarspråk om förslaget talar förre socialdemokratiska statsrådet och riksbankschefen Krister Wickman i en tidningsintervju nyligen: ”Kassakrav på bankerna är ett normalt inslag i penningpolitiken. Det är däremot inte kassakrav på hypoteksinstitut och försäkringsbolag, som saknar rätt till upplåning i riksbanken. De utvidgade kassakraven är därför inte lämpliga som generella penningpolitiska medel. Man kan därför spekulera i om inte avsikten är att använda dem för en selektiv kreditstyrning.” Det är exakt vad jag har sagt tidigare, och ett uttalande från det hållet kan bara bestyrka detta. Att alla kreditinstitut inte kan behandlas lika kommer till praktiskt uttryck i regeringens förslag på det sättet att kassakraven är tänkta att utformas olika beroende på vem de riktas mot. Enligt uppgift från riksbanken är det dessutom inte aktuellt att utnyttja den utvidgade rätt man nu skaffar sig. Men det betyder, att om man i dagsläget kan tala om bristande konkurrensneutralitet, kommer den tydligen att bestå. Det finns egentligen ingen avsikt att rätta till den, i alla fall inte omedelbart. Det finns all anledning att vara försiktig med nya regleringar. Som Stadshypotekskassan påpekar i sin skrivelse till finansutskottet kan följden av att den beläggs med kassakrav mycket väl bli att de stora bostadsföretagen löser sina upplåningsbehov direkt på obligationsmarknaden. Kreditmarknadens moderna historia erbjuder många exempel på hur regleringar på detta sätt gett upphov till kringgångsmanövrer. Man kan se hela finansbolagssektorn som ett utflöde av den tidigare kreditregleringen. Talet om bristande neutralitet härrör från det förhållandet att bankerna numera inte tillerkänns räntegottgörelse på de medel som är innestående hos riksbanken. Det enklaste sättet att rätta till detta problem blir då att betala ränta på kassakravsmedlen. Riksbankens teknik att länge ligga stilla med ett Prot. 1986/87:132 fast räntelöst kassakrav på bankerna innebär för övrigt att det knappast längre rör sig om ett kreditpolitiskt medel. Snarare är det nu ett slags skatt på krediter, som man vill utvidga till att gälla även andra kreditgivare. Jag har det intrycket att bakom den aktuella strävan att skaffa sig möjlighet till selektiv räntestyrning ligger erfarenheterna från förra året, då avregleringeni förening med räntefallet ledde till en kraftig kreditexpansion, särskilt hos bostadsinstituten. Men att en sådan anpassning kommer till stånd, när tidigare begränsningar tas bort, är inget att förvånas över. I dagsläget finns det inget som tyder på en sådan uppgång i långivningen utanför bankerna att den skulle vara orsaken till den snabba konsumtionsökning som pågår. Herr talman! Förslaget om ändrade kassakrav är inte berett på ett tillfredsställande sätt. Vi moderater i finansutskottet hade helst sett att beslutet uppskjutits och att ärendet hade blivit föremål för en grundligare analys med åtföljande remissbehandling. Eftersom det inte finns någon avsikt att omedelbart tillämpa de nya bestämmelserna, skulle detta inte ha medfört några problem. Men frestelsen att snabbt öppna nya regleringsmöjligheter blev tydligen alltför stark för finansutskottets majoritet. Något skämdes man dock. Frågan huruvida kassakraven skall flyttas från den kreditpolitiska lagstiftningen till riksbankslagen skjuts på framtiden. Jag ser det som ett trots allt hoppingivande tecken på att det steg bakåt in i regleringsdunklet man nu tar inte behöver bli så stort som regeringen — och tydligen Bo Södersten — hade tänkt sig. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till de reservationer som fogats till finansutskottets betänkande 28.

Herr talman! Ett av problemen i den svenska ekonomiska politiken under senare år har varit att vi tenderar att ha alltför få medel. I och för sig har ju en mycket kraftfull sanering av den svenska ekonomin genomförts under de senaste åren, och vi har den svenska ekonomin i ganska god balans för närvarande. Man kan väl inte direkt säga att vi har några akuta stabiliseringspolitiska problem, även om strukturfrågorna kanske är litet bekymmersamma. Det parlamentariska läget gör att det är svårt att driva en tillräckligt kraftfull finanspolitik. Det har vi sett många exempel på under den vår som gått. Därför har penningpolitiken kommit att bli mycket betydelsefull. Det är mot den bakgrunden man måste se kassakraven. När penningpolitiken också har avreglerats har man egentligen inte så många medel kvar. O.K., man har diskontot, kan man säga, men framför allt har man annars marknadsoperationer som det stora medlet. Det är naturligtvis i och för sig ett viktigt medel för den ekonomiska politiken, men det är här som kassakraven kommer in. Kassakraven är ett utmärkt medel, som också har visat sig effektivt. Normalt brukar även borgerliga ekonomer anse att kassakrav är ett legitimt och marknadskonformt medel. Det är också ett medel med en stor precision. Kassakraven har både volymoch kostnadseffekter. Om man ökar kassakraven, minskar man naturligtvis bankernas utlåningsförmåga, eftersom en större del av deras medel då måste stå inne på räntelösa konton i riksbanken. Framför allt har kassakraven en kostnadseffekt. Eftersom en ökande del av bankernas inlåning inte ger någon avkastning, ökar ”räntekilen” mellan inoch utlåningsräntor. Normalt tvingas bankerna därigenom längre in i räntetrappan, om kassakraven skärps. Detta har visat sig vara ett mycket effektivt vapen, som man knappast skulle kunna klara sig utan. Ett av problemen är dock att kassakraven hittills enbart har omfattat själva banksystemet. Därigenom har de inte varit konkurrensneutrala. Inte heller har deras effektivitet varit optimal. Skälet härtill är helt enkelt att en mycket stor del av kreditvolymen i dag går utanför det reguljära banksystemet. Fjolårets siffror, de senaste som är tillgängliga, visar att bankerna hade en total utlåning på 51 miljarder, medan reallåneinstituten hade en utlåning på hela 76 miljarder och finansbolagen en utlåning på 22 miljarder. Man kanske skall ta bort den så att säga statliga delen av reallåneinstitutens utlåning, men även om man gör det så finner man att de tillsammans med finansbolagen hade en större utlåning än banksystemet. Då har vi ändå inte tagit med försäkringsbolag, fondkommissionärer och annat. Det är naturligtvis svårt att driva en effektiv penningpolitik, om man inte har möjligheter att påverka och på ett någorlunda effektivt sätt styra en stor del av kreditgivningen. Det är därför som förslaget om en generalisering av kassakraven nu läggs fram. Det är klart att de institut som kommer att omfattas av de nya reglerna protesterar. Med all aktning för den tidigare riksbankschefen, nuvarande AP-fondsdirektören Krister Wickmans syn får man ändå säga att han i det här fallet representerar ett partsintresse. Det kanske är litet mer förvånande trots allt att folkpartiet och moderaterna så utan eftertanke tycks sluta upp på det rena partsintressets sida. Det verkar som om, återigen, bristen på realism gör sig gällande. Man tycks inte inse att ett verkligt problem för ett effektivt drivande av ekonomisk politik är just bristen på ekonomisk-politiska medel. Mot den bakgrunden vill jag gärna ge centern en eloge här i dag. Centern har i den här frågan, som utan tvivel är mycket viktig, hållit huvudet kallt. Man inser att riksbanken behöver ha de medel som föreslås i proposition och betänkande. Därigenom framstår moderaterna och folkpartiet som de ytterkantspartier de i själva verket är i den här frågan. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Bo Södersten avslöjade sig som den store regleringsvän han är, när han inleder med att beklaga att den ekonomiska politiken nu har alltför få medel till sitt förfogande. Det är tydligen själva utgångspunkten: det gäller att skaffa fler möjligheter att driva selektiv styrning av ekonomin. Jag tycker att det är litet anmärkningsvärt, när Bo Södersten beklagar sig över att det är svårt att driva en tillräckligt kraftfull finanspolitik under nuvarande parlamentariska förhållanden. Här läggs ju ändå regelbundet varje år fram förslag om en stramare finanspolitik än den regeringen står för, och det är bara för regeringen att ställa upp och anta de besparingsförslag som vi föreslår, bl.a. från moderat håll, för att åstadkomma den åtstramning som man inte klarar av på egen hand. Det är ju ett medgivande av det här förhållandet, ett medgivande också av en kritik som vi har framfört från borgerligt håll, att man genom att inte ha en tillräckligt stram finanspolitik har lagt en alltför tung börda på penningpolitiken. Bo Södersten säger att vi då skall se till att vi inte bara har generella medel för att klara av den här pressen på penningpolitiken, utan vi skall också skaffa oss ytterligare styrmedel. Jag vill försäkra att jag för min del anser att kassakraven är bra — om de tillämpas på det sätt som vi har gjort tidigare i Sverige och som man gör utomlands, dvs. att man riktar dem mot bankerna och använder dem i generellt likviditetspåverkande syfte. Det är ju något som sedan får återverkningar för övriga aktörer på kreditmarknaden, t.ex. bostadslåneinstituten. Dessa är ju beroende av vilket allmänt ränteläge som gäller för sin finansiering, så de hamnar inte på något sätt vid sidan av. Att då kalla den av regeringen föreslagna åtgärden för att generalisera kassakraven är ju att vända saker och ting på huvudet, eftersom det i själva verket skapar möjlighet att åstadkomma stora skillnader i behandlingen av olika kreditinstitut. Detta innebär också att talet om konkurrensneutralitet är helt felaktigt. Man har tagit tag i ett begrepp som man tycker låter bra, och i skydd av detta försöker man genomföra dess motsats.

Det verkar som om regeringen vill ingripa mot dessa institut nu, när de här problemen egentligen är undanstökade. För säkerhets skull vill jag som avslutning förklara för Bo Södersten att det ingalunda är så att jag och folkpartiets företrädare har tagit något orimligt intryck av partssynpunkter som har framförts från olika kreditinstitut. Det är faktiskt på det viset, att när jag satt och skrev vår motion, som ligger till grund för reservationen, hade ännu ingen tagit tag i de här frågorna. Genom att ringa runt väckte vi kanske upp en del, som sedan förstod att detta var ett ganska lömskt anslag som hade riktats mot dem, som de helt enkelt inte hade sett därför att det var insmuget i en proposition som uppgavs gälla ny riksbankslag och ändrat huvudmannaskap för riksgäldskontoret.
Herr talman! Helt kort: Lars Tobisson önskar sig en stramare finanspolitik. Det märkliga är att Lars Tobisson i realiteten, när man bortser från hans fagra tal, är en av de främsta tillskyndarna när det gäller att försöka hindra regeringen från att föra en stramare finanspolitik. Den franske lyrikern Paul Eluard sade en gång att vad arbetaren säger kommer alltid olägligt. Oavsett vilka förslag regeringen lägger fram i åtstramande syfte, passar de aldrig moderaterna. Sedan till frågan om generella medel och selektivitet: Ja, vi ser kassakraven som ett generellt, marknadskonformt medel. Det är också så det kommer att fungera. Jag tror inte att man i den moderna värld där vi lever kan bortse från att reallåneinstituten inte längre är något slags relativt betydelselösa institut för specialdestinerade krediter, utan tvärtom verkar de i allt väsentligt som banker. Jag skulle vilja råda Lars Tobisson att läsa den artikel som Lars Wohlin just har publicerat i det senaste numret av Riksbankens tidskrift.
Herr talman! Hur finanspolitiken skall bedrivas kan vi kanske återkomma tillislutdebatten i nästa vecka. Jag vill bara säga att vi har lagt fram förslag till en betydligt stramare finanspolitik än den regeringen står för. Vi har sagt: Vi medverkar inte till skattehöjningar. Genom regeringens senfärdighet återstår i nuvarande läge i stort sett bara förslag om skattehöjningar; det ligger dock förslag sedan tidigare om utgiftsbesparingar från moderat håll, och det är bara att ta fatt i dem. I ett fall har regeringen gjort det, nämligen när det gällde livsmedelssubventionerna. Därmed fick den frågan en bra lösning, inte bara för i år utan även för kommande år, och jag tycker man skall fortsätta på den vägen. När det sedan gäller kassakraven, skulle jag vilja fråga Bo Södersten, som tycks vara så ivrig att genomföra denna förändring, enligt det citat jag anförde från Dagens Industri, om han verkligen anser att kassakraven snabbt skall införas i syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet. Och tar han därmed avstånd från vad bl.a. riksbankschefen har sagt, att det faktiskt inte är aktuellt att använda sig av den nyvunna rätten att föreskriva kassakrav även för andra kreditinstitut än bankerna?

Herr talman!

I detta betänkande pekar man på den förändrade hotbilden i norra Europa och de ökade riskerna som detta medför för vårt land. Majoritetens ställningstagande i dagens betänkande skulle kortfattat kunna karakteriseras enligt följande: - För litet och för sent. - Anslagsramarna är helt otillräckliga för att försvaret skall kunna lösa de uppgifter vi ger det. —- De vackra orden om allt som man skall kunna uträtta är däremot i legio.

Allt är restposter som vi nu inte kommer att ta slutlig ställning till. Herr talman! Om man vill ge en kortfattad beskrivning av moderata samlingspartiets förslag i försvarsutskottets betänkande kan den göras i följande korta satser: —- Det militära försvaret måste avsevärt förstärkas. Det måste förstärkas mer än vad majoriteten, dvs. socialdemokraterna och folkpartiet, föreslår. Urholkningen av vårt militära försvar får inte fortsätta längre. Skärpta och delvis nya krav har —i och med den förändrade hotbilden —- kommit att ställas på försvarets styrka, mångsidighet och beredskap. — Vissa funktioner av totalförsvarets civila delar måste också förbättras. Dit hör hälsooch sjukvårdens utrustning och planering för ett krigsfall. - Sjukvården i krig är för närvarande en svag länk i vårt totalförsvar. Den satsning på en halv miljard kronor som ett enigt utskott föreslår är mycket angelägen. - Det civila hemskyddet måste relativt snabbt byggas upp. Denna nya frivilligrörelse som hemskyddet avses bli förtjänar allt stöd den kan få. —- Vi måste minska sårbarheten i vårt samhälle. Sårbarheten har ökat i takt med samhällets modernisering och teknikens utveckling. Nu måste sårbarheten motverkas på alla områden. Fortsättningsvis krävs det beredskapshänsyn i samhällsplaneringen. —- Vi måste — inom både civilt och militärt försvar — ta fasta på sabotagehoten. En presumtiv angripare har stora resurser för sabotage färdiga att sättas in före ett angrepp mot vårt land. —- Vi måste resolut vidta alla de åtgärder som krävs för att olika samhällsfunktioner skall kunna fungera hyggligt i olika krislägen, i ett skymningsläge, vid avspärrning och i ett krig. = Försörjningsberedskapen är ytterst viktig. Den får inte äventyras genom att man laborerar med önsketänkanden om krisers och krigs kortvarighet. Jag vill därmed, herr talman, komma in på ett antal reservationer. I anslutning till det som jag senast sade delar vi moderater inte försvarsministerns och utskottsmajoritetens alltför förenklade syn på möjliga framtida krisers och krigs karaktär och längd. Det som anförs i propositionen om ett förkrigsskede på upp till ett år och ett akut krigsskede mellan maktblocken på några månader utgör en schematisering som vi moderater inte vill lägga till grund för totalförsvarets långsiktiga planering. Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 9. Herr talman! Det är, som jag sade, en nödvändighet att avsevärt förstärka det militära försvaret. Detta kräver ökade anslag, och jag vill redovisa våra förslag till anslagsökningar där utgångspunkten är förslaget i propositionen som socialdemokraterna och folkpartiet har ställt sig bakom i utskottet. Under den närmaste femårsperioden vill vi ge 200 milj.kr. mer till arméns utbildning. De 700 milj.kr. som föreslås av utskottet, enligt regeringsförslaget, räcker inte till stort mer än att täppa till de oroväckande brister som har uppstått främst till följd av alltför knappa utbildningsanslag under de senaste åren. Bl. a. har repetitionsövningar fått ställas in, vilket är mycket oroväckande. Och med det anslag som utskottsmajoriteten nu föreslår kommer det också att bli nödvändigt att inställa repetitionsövningar. Vi anser att 900 milj.kr. i tillskott är ett absolut minimum när det gäller anslagshöjning för att våra värnpliktiga skall få en acceptabel utbildning. Till arméns luftvärn föreslår vi 250 milj.kr. mer än regeringen. Under nästa femårsperiod behövs det 700 milj.kr. mer än regeringen föreslår. Till arméns förnyelse föreslår vi för den första femårsperioden ytterligare 250 milj.kr. För nästa femårsperiod föreslår vi 700 milj.kr. mer än regeringen. Studier och tillförande av en ny stridsvagn är här ett angeläget anslagsobjekt. Detta område kommer Björn Körlof senare i debatten att beröra. Herr talman! Detta handlar om våra soldaters rätt till utbildning och materiel av modernt och ändamålsenligt slag, så att de har samma förutsättningar i strid som en eventuell angripares soldater. På det marina området vill vi moderater satsa på ytterligare en modern ubåt 90. Av den anledningen vill vi öka anslaget med 100 milj.kr. under den första femårsperioden och med 250 milj.kr. under nästa period. Till ubåtsskyddet vill vi öka anslaget med 100 milj.kr. för var och en av perioderna. Vidare föreslår vi 400 milj.kr. till byggande av en sjunde och åttonde kustkorvett under den första femårsperioden och 450 milj.kr. under den andra perioden. Det är angelägna förstärkningar av bl.a. vår ubåtsjaktskapacitet som vi vill åstadkomma. Skärgårdsförsvaret behöver mer än de 50 milj.kr. som regeringen vill ge. Vi föreslår en dubblering. På flygvapnets område föreslår vi under den närmaste femårsperioden 100 milj.kr. i ökning till vissa motmedel, dvs. avancerad teknisk utrustning för våra stridsflygplan. En större satsning på sådan utrustning vill vi göra under den följande perioden. Då behövs 2,2 miljarder kronor enligt vår bedömning. Under den närmaste femårsperioden är det för luftförsvaret angelägnast med anskaffning av en tolfte jaktdivision. Med 1400 milj.kr. utöver regeringens förslag vill vi ge ÖB uppdraget att anskaffa ett lämpligt antal Jaktviggen. Under den andra perioden vill vi förstärka flygvapnet, eller rättare sagt luftförsvaret, med ytterligare 3 350 milj.kr. Herr talman! Totalt vill vi öka anslagen under den första femårsperioden med 2,5 miljarder kronor mer än regeringen. För den andra femårsperioden innebär våra förslag en ökning med 8,3 miljarder jämfört med propositionens inriktning. Sammantaget innebär det att fram till 1997 kan ca 11 miljarder tillföras försvaret — 11 miljarder mer än vad regeringen och folkpartiet vill ge. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 6 och 13. Jag har redogjort för att vi vill anslå 1 400 milj.kr. utöver regeringens förslag till en anskaffning av en division JA 37, dvs. Jaktviggen. Vi motiverar förslaget utförligt i såväl partimotionen som i reservation 6. Skulle denna reservation falla har vi tillsammans med centern ett andrahandsyrkande om en division J 35 Draken. Det är ett sämre alternativ, men det är bättre än regeringens och folkpartiets förslag som inte ger en krona extra till en ytterligare jaktdivision under denna period. Vi vill basera denna nya division i södra luftförsvarssektorn där hotbilden visar att behovet av fler jaktflygplan är som störst. Det påvisas inte minst av de sovjetiska plan som lyckades ta sig till våra landamären helt nyligen. Herr talman! Genom att förbättra ubåtsjaktskapaciteten med två kustkorvetter och en modern ubåt 90 kan vi också rädda framtiden för Karlskronavarvet. I reservation 12 tar vi upp den problematik som har uppstått för detta mycket viktiga marina varv. Utan nybeställningar under den närmaste tiden kommer situationen för varvet och dess anställda att bli mycket kritisk. Ordersvackan är djup och regeringen tar — av allt att döma — ganska lätt på detta. Jag yrkar bifall till reservation 12. I försvarspropositionen föreslås en ny marin ledning på det lägre regionala planet. Syftet anges bl.a. vara att bättre samordna flottans och kustartilleriets verksamhet. Detta är i sig angeläget. Men den utformning förslaget fått har mött stark kritik från företrädare som på det högre regionala planet har att leda den operativa verksamheten. Vi moderater finner att den kritiken är berättigad i många stycken. Det förslag som presenterats kan innebära risker för längre ordervägar, koncentration av staber till för få platser samt att fackkunskaper inte utnyttjas optimalt. Hela denna ledningsorganisation bör enligt vår mening prövas i samband med den nya översyn av försvarsmaktens och totalförsvarets ledning som pågår, och beslut bör fattas i ett sammanhang. Jag yrkar bifall till reservation 6 på denna punkt. Propositionen föreslår också att kustbevakningen bryts ut ur tullverket och förs till försvarsdepartementet som en självständig myndighet. Härigenom kan en bättre samordning i fråga om kustövervakning, liksom i fråga om inköp och underhåll av fartyg och annan materiel, ske med försvaret. Överbefälhavaren och chefen för marinen ser detta som en naturlig åtgärd, inte minst mot bakgrund av att kustbevakningen i krig inordnas i det marina försvaret. På denna punkt yrkar jag bifall till försvarsutskottets förslag. Så till några frågor på det civila totalförsvarsområdet. Utformningen av det fortsatta byggandet av skyddsrum skall enligt propositionen på nytt övervägas. En ny måloch riskanalys skall göras. I avvaktan på detta sker en drastisk minskning av medlen för byggande av skyddsrum. Likväl förutsätts att skyddsrum också i fortsättningen skall byggas inom utsatta riskområden. Vi moderater har redan nu velat ha det fastslaget att om den nya utredningen visar att tilldelade medel är otillräckliga, skall medel utanför försvarsramarna tillföras. Vi har inte fått gehör för denna skrivning, och jag yrkar därför bifall till reservation 10 på denna punkt. I likhet med tidigare har vi moderater också i år velat slå vakt om civilbefälhavarnas och länsstyrelsernas möjligheter att informera, utbilda, öva och samordna verksamheten inom de civila delarna av totalförsvaret. ”CB:s roll och inflytande i beredskapsplaneringen har förstärkts” säger departementschefen. Resurserna är dock enligt vår mening fortfarande otillräckliga. Vi moderater vill anslå ytterligare medel. Jag yrkar bifall till reservation 22. Även länsstyrelserna har bristande resurser för att lösa sina uppgifter. Trots att uppgifterna vad avser fredsräddningstjänst har ökat kraftigt, har personalreduceringar skett med totalt 20-30 26 under den senaste tioårsperioden. Det kan inte fortsätta på det viset. Vi har begärt att riksdagen skall uttala att några ytterligare personalreduceringar för närvarande inte skall göras på försvarsenheterna. Majoriteten går emot detta yrkande. Jag yrkar därför bifall till reservation 19 på denna punkt. Vi moderater har också begärt att de viktigaste räddningsenheterna skall göras bättre skickade att direkt efter mobilisering fullgöra sina uppgifter. Inte heller här har majoriteten velat lyssna. Jag yrkar bifall till reservation 10 på denna punkt. Styrelsen för psykologiskt försvar har framhållit att samhällsutvecklingen och inträffade händelser ställer ökade krav på åtgärder mot desinformation och psykologisk krigföring. Vi har begärt ett uttalande av riksdagen om att motåtgärder skall komma till stånd. Jag yrkar bifall till reservation 10 också på denna punkt. Herr talman! Samtidigt som det känns otillfredsställande att försvarets företrädare inte har fått gehör för sina väldokumenterade önskemål, är jag glad över att få tillhöra ett parti som ständigt har slagit vakt om att tillräckliga resurser skall avdelas för att försvara landets frihet och oberoende. Den kampen har vi fört i decennier, ända från Harald Hjärnes tid, då han präglade uttrycket ”försvar och reformer” och hävdade att ett starkt försvar för att bevara landets frihet inte står i motsats till nödvändiga samhällsreformer. Den kampen förde vi under mellankrigsåren och efter krigsslutet 1945, då nedrustningsförslagen duggade tätt. Ständigt konfronterades dessa nedrustningsförslag med den hårda verkligheten, med dess kriser och krigshärdar runt om i världen, t.ex. Tjeckoslovakienkriserna, Ungernkrisen, Koreakriget, Cubakrisen och nu senast det allt aggressivare uppträdandet av främmande ubåtar i våra inre farvatten. Tron på ett ”anpassningsförsvar”, som kan avrusta och upprusta allteftersom ”töperioder” växlar med kallt krig eller plötsliga personförändringar inträffar hos stormakterna, har stundom varit alltför stor både hos socialister och liberaler. Men försvaret och samhällsekonomin tål inte sådana tvära kast. Vidmakthållande av ett fredsbevarande försvar är en långsiktig och viktig investering. Nedrustningsivrare hävdar att vi lägger ner alltför mycket på det militära försvaret. Jag har bett utredningstjänsten beräkna hur mycket en inkomsttagare med en årslön på 100 000 kr. årligen av skattemedel betalar till det militära försvaret. Om det moderata förslaget skulle vinna gehör skulle summan för 1987/88 bli 1 645 kr. per år och därefter en successiv höjning med ca 20 kr. per år under den närmaste tioårsperioden. Det vore intressant att jämföra denna siffra med utvecklingen på hemförsäkringsoch bilförsäkringsområdet. Där höjs premierna ständigt allteftersom brottsligheten ökar. Nu har hotet ökat. Vi kan också konstatera att försvarets andel av bruttonationalprodukten och av statsbudgeten i dag är avsevärt lägre än för 20 år sedan. Herr talman! Har vi råd att hålla ett starkt försvar? Jag menar att vi inte har råd att vara utan det. Herr talman! Jag har här nu inte berört alla de områden som utskottsbetänkandet tar upp, men jag ber att få yrka bifall till samtliga de reservationer som bär Göthe Knutsons och mitt namn.

Herr talman! Det finns en mycket allvarlig bakgrund när riksdagen nu går att fatta ett nytt femårigt totalförsvarsbeslut. En enig försvarskommitté konstaterade i sin säkerhetspolitiska rapport 1985 att det nordeuropeiska och nordatlantiska områdets ökade strategiska betydelse lett till att Sveriges läge blivit mera utsatt i samband med kriser och väpnade konflikter i vår omvärld. ”Denna utveckling har också lett till ökade påfrestningar i fred, främst i form av kränkningar av vårt territorium.” Motsvarande bedömning har också gjorts i våra grannländer. När försvarskommittén konstaterat att risken ökat för att vårt område skall dras in redan tidigt i en konflikt hänger det i första hand samman med att Nordatlantens marinstrategiska betydelse ökat påtagligt. Vårt land berörs därvid främst luftoperativt. Sverige ligger som en lång tarm på tvären mellan viktiga havsområden och Sovjets kärnområde. Skulle man vrida Sverige kring ett gångjärn i Skåne skulle andra änden av landet hamna söder om Rom. Längden säger en del om hur svårt det kan kännas för supermakter att undvika att nyttja vårt lands område i en större konflikt. Mot denna bakgrund är det inte minst viktigt att enighet nu finns om att utöka den svenska underrättelsetjänsten. Det beslut riksdagen nu skall fatta kommer att innebära viktiga förstärkningar av svensk försvarskraft. Inte bara ÖB utan även åtskilliga andra har använt ordet ”trendbrott”. Två årtiondens utveckling bryts. Försvarsbesluten 1968 och 1972 fattades genom kommunistiskt stöd till socialdemokratiska förslag. Försvarsbesluten 1977 och 1982 fattades på förslag från regeringar under Thorbjörn Fälldin, med socialdemokratiska invändningar. Jämfört med de fyra senaste besluten blir årets försvarsbeslut ett trendbrott genom att försvaret tillförs reellt ökade resurser. Det är inte minst en viktig signal utåt. Beslutet får därtill ett starkare parlamentariskt stöd än de fyra senaste besluten, och detta har rimligen en positiv signaleffekt gentemot omvärlden. År 1984 var det möjligt att få en fyrpartiuppgörelse — under pågående försvarsbeslutsperiod — om åtgärder för att reparera skador till följd av främst kraftigt stigande dollarkurs. Den uppgörelsen låg på en lägre ekonomisk nivå än den riksdagen nu går att fatta beslut om. Men tyvärr var motsättningarna nu senast så stora — inte bara i fråga om anslagsbelopp utan även beträffande olika militära vapensystem — att en sådan bredare uppgörelse inte blev möjlig. Den uppgörelse som träffades i januari innebar för både civilt och militärt försvar lösningar som ligger nära vad folkpartiet pläderat för i flera sammanhang. Jag skall erkänna att det under förhandlingarna före jul förekom långtgående trevare till uppgörelser med inslag som skulle ha varit svåra för folkpartiet att acceptera. Främst tänker jag då på tankarna att ur JAS-systemet dra bort det vapen som i ett överraskande inledningsskede troligen skulle bli vårt effektivaste medel att med stor eldkraft kunna slå till snabbt mot t.ex. en luftlandsättning. Det var ett vapen som funnits med i JAS-planeringen på alla ekonomiska nivåer och som fanns med redan i beslutet 1982. Partierna hade alltså olika prioriteringar. Det som gjorde det naturligt för folkpartiet att gå med i en uppgörelse var främst att regeringen i slutändan visade stor lyhördhet mot förslag som fanns med i folkpartiets uppställningar. I första hand vill jag nämna ökning av antalet ubåtar, förstärkning av ubåtsskyddet och kraftigare satsning på JAS-systemet. I debatten har det tidvis låtit som om ett försvar på 125 miljarder är mer eller mindre odugligt medan ett påslag därutöver med en halv eller en miljard skulle innebära något radikalt annorlunda. Hur långt en dylik agitation kan föras upplevde jag hemma i Gävleborg, där det moderata ungdomsdistriktets ordförande i tidningar skrev att folkpartiet hade förrått fosterlandet. Det låter ungefär som professor Mittag-Lefflers motbjudande kampanj 1915. Men måhända är det så att avvägningsproblemen inom den offentliga sektorn år 1987 kan egga känslorna på ett sätt som siffrorna i sig knappast motiverar. Jag ser det som en stor och viktig principiell framgång att årets försvarsbeslut slår fast att samma utgångspunkter skall gälla för hela totalförsvaret. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken, och det har egentligen varit absurt att som hittills ha flera års avspärrning som utgångspunkt för vissa delar av totalförsvaret, medan sjukvården skulle klappa ihop redan efter mycket kort tid. Inhemska intressegrupper har lyckats trissa upp uthållighetskraven inom vissa sektorer, vilket lett till ett totalförsvar med påtagliga obalanser. Nu slås det fast att samma hotbild och samma planeringsförutsättningar skall gälla tvärsöver. För första gången får vi också en gemensam totalram för den civila delen av totalförsvaret. Samtidigt finns det äntligen på den civila sidan ett organ med uppgift att prioritera och komma med förslag till statsmakterna om vilka insatser som behövs för att helheten skall fungera, nämligen den i fjol tillkomna överstyrelsen för civil beredskap. Vill man se det principiellt kan man säga att riksdagen äntligen fullt ut godtar den tanke som Karl Staaff förde fram redan 1906, nämligen nödvändigheten av en alltigenom planmässig ordning av försvaret. Det kommer även i framtiden att finnas olika uppfattningar om hur hot ser ut och vilka metoder som är effektivast. Men grunden för resonemangen bör vara att man ändå erkänner att helheten skall hänga ihop. Jag noterar att moderaterna bejakar tanken på gemensamma planeringsförutsättningar men vill överlåta till något slags expertgrupp att i stället för politikerna göra de övergripande bedömningarna av vad som hotar Sverige. Det är ett förslag som nog varit enklare att förstå i en förparlamentarisk period i svensk historia. Vad däremot centern beträffar har man, såvitt jag förstår, inte godtagit själva tankegången om gemensamma planeringsförutsättningar. Det är en sak att tycka att vi allmänt skall kunna möta längre kriser. Men centern vill t.ex. hålla kvar vid hittillsvarande treåriga krislängder när det gäller teko, medan partiet nöjer sig med ett år i fråga om sjukvård och energi. Totalförsvarets allvarligaste brister finns inom sjukvården, därnäst troligen inom telekommunikationerna. På båda dessa områden innebär årets beslut kraftiga förstärkningar. Men det är viktigt att det som beslutas också verkställs. Det är tragiskt att se hur riksdagsbeslutet 1982 om förstärkning av sjukvårdens försörjning med förbrukningsmateriel har förfuskats. Ännu förra månaden, den 58:e av de 60 månader som det förra försvarsbeslutet omfattade, var hälften av de drygt 100 miljoner riksdagen anvisat oanvända. Nyligen har konstitutionsutskottet uttalat allvarlig kritik mot det sätt på vilket myndigheterna hanterat frågan. Socialstyrelsen har inte varit vuxen sin uppgift. Statens förhandlingsnämnd verkar inte bara i denna fråga uppträda på ett sätt som måste inge djup oro. Och för att travestera Povel Ramel: Och över alltihopa vilar Landstingsförbundet. Propositionens förslag innebär att skyddsrumsbyggandet skall inriktas mot de områden där riskerna är störst. Rader av försvarsdirektörer har förklarat att detta innebär en brytning med 1982 års försvarsbeslut. Det är fel. Riksdagen och regeringen uttalade sig 1982, på förslag av den föregående försvarskommittén, för en hårdare styrning av skyddsrumsproduktionen till riskområden och till prioriterade samhällsverksamheter. Civilförsvarsstyrelsen och därefter räddningsverket har dock vägrat att följa detta beslut. Försvarsutskottet föreslår att arbetet med att ta fram nya mål, riskbedömningar och principer för befolkningens skydd skall följas genom parlamenta risk medverkan. Det är viktigt att så sker. Alla människor, oavsett var de bor eller arbetar, skall ha kunskap och visst grundskydd. För dem som finns inom områden med särskilt stora risker, t.ex. nära sannolika bombmål, måste ett kraftigare skydd skapas. Med hittillsvarande sätt att sköta dessa frågor skulle det dröja till långt in på nästa sekel innan skyddsbehovet tillgodosetts, t.ex. i Stockholms innerområde. Som belysning brukar jag nämna att personalen vid försvarsstaben saknar skyddsrum vid överraskande anfall. Samtidigt byggs slentrianmässigt skyddsrum i områden utan något rimligt mål i närheten. För både civila och militära delar av totalförsvaret är personalfrågorna ytterst centrala. Tyvärr fungerar inte fördelningen av personal väl. Man kan ange skrämmande exempel på hur sjukvården skulle drabbas vid mobilisering därför att militära och civila intressen inte kunnat enas om rimliga lösningar. I försvarskommittén hade Barbro Evermo och jag i särskilt uppdrag att granska frågor om personalfördelning men också de särskilda problemen med att kunna rekrytera och behålla kompetent personal till det militära försvarets fasta yrken. Grundprincipen för personalförsörjningen måste vara att varje medborgare medverkar i den befattning där nyttan för totalförsvaret blir störst. Propositionens lagförslag om vidgad utbildningsplikt redan i fred för sjukvårdspersonal är ett viktigt steg i denna riktning. Politiskt finns däremot inte under överblickbar tid möjlighet att förverkliga folkpartiets förslag om ett föryngrat och bättre utbildat civilförsvar. Vad gäller den anställda personalen har det militära försvaret samma slags problem med att behålla kompetent personal som flera andra delar av den offentliga sektorn. Staten är på många sätt en trög arbetsgivare. Skall man lyckas att göra försvarets yrken attraktiva krävs en ordentlig decentralisering av ansvar och sådana arbetsformer att enskilda uppmuntras att ta egna initiativ. På många sätt fungerar försvaret dåligt därför att det är alltför centralstyrt. Carl-Johan Wilson kommer i sitt inlägg att vidareutveckla tankar om personal och utbildning. Det militära försvaret tillförs nästa femårsperiod 6,8 miljarder utöver nu utgående anslag. Låt mig också påminna om att försvaret får behålla rationaliseringsvinsterna i verksamheten. För flertalet andra statliga områden ställs ett rationaliseringskrav på 2 96, och anslagen minskas årligen genom detta. Verksamheten skall alltså effektiviseras, och därmed skall det bli möjligt att bidra till att förbättra statens finanser. Men försvaret undantas från besparingskravet. De pengar som frigörs där genom rationalisering får användas t.ex. för att modernisera utrustningen. 1982 års försvarsbeslut innebar ett tioårigt rationaliseringsprogram som skulle ge ungefär 10 miljarder — pengar som i sin helhet skulle få användas för att finansiera förbättringar inom försvaret. Ett viktigt motiv är att detta är nödvändigt för att kunna betala mer för materiel som fördyras genom att prestandakraven skärps. Ännu så sent som i ÖB:s programplan i juni förra året angavs att försvarets verksamhet undan för undan effektiveras och rationaliseras så som programmet förutsatte. Men mindre än ett kvartal senare kom chockbesked om mycket kraftiga ekonomiska obalanser i armén. Man gör av med mer pengar än beräknat i den dagliga driften. Effektivitet och produktivitet är lägre än man räknat med. Tidigare har försvaret anförts som något av föregångare i statsförvaltningen när det gällt planeringssystem, men den mycket grova planeringsmissen i fjol har självfallet minskat trovärdigheten i systemet. I efterhand har vi fått veta att dåvarande ÖB personligen kände oro för kostnadsutvecklingen inom driften, men försvarsgrenschefer försäkrade honom att det inte var något problem. Sedan dröjde det emellertid inte många månader innan bubblan sprack. Pengar som annars skulle ha kunnat användas för kvalitetsförstärkningar måste alltså stoppas in för att kompensera utebliven effektivisering i verksamheten. I propositionen föreslås därför ungefär 1,5 miljarder mer till utbildning och drift än man tidigare hade tänkt sig för de närmaste fem åren. Att planeringen slagit så fel i fråga om utbildningsverksamheten är en viktig anledning till att ÖB fått i uppdrag att komma med ett samlat arméförslag, så att riksdagen kan fatta beslut 1989. Det är trist att riksdagen inte kan fatta beslut i dag, men det finns inget underlag för beslut om arméns framtid. Fram till för nära ett år sedan var det ÖB:s mening att redovisa ett förslag till fredsorganisation. Men ÖB fick inte det underlag som arméchefen utlovat. ÖB ansåg dock, till skillnad från arméchefen, att man inte kunde vänta med beslut till 1992 utan föreslog att riksdagen skulle fatta ett separat beslut 1989. När vi så i höstas fick beskedet om att arméns hela planering och verksamhet råkat i kaos, var det uppenbart att översynen måste omfatta hela arméstrukturen och utbildningen. Med tillfredsställelse har jag konstaterat att den nye ÖB offentligt har förklarat att det är nödvändigt att avveckla de nuvarande åtta omoderna infanteribrigaderna och i stället satsa på mer kvalificerade förband. Egentligen är det vad riksdagen beslöt redan 1972, men myndigheterna ogillade det beslutet, så inget hände. Visserligen säger regeringsformens första paragraf att folkstyrelsen förverkligas genom ett parlamentariskt styrelseskick, men fråga är om man inte i praktiken borde tillägga en rads förklaring med innebörden: ”såvida inte myndighet anser annorlunda”. Jag minns tydligt de mycket hårda attackerna från arméledningen mot Sven Wedén inför 1972 års försvarsbeslut i fråga om såväl brigader som direktrekrytering och utbildningstider när det gällde lokalförsvar. Just det Wedén då kritiserades för återfinns med nästan förbluffande likhet sedan några månader eller veckor i PM som cirkulerar i staberna. Synd bara att 15 års försening och konservatism har lett armén in i en situation av kraftiga obalanser och förvärrad kvalitativ eftersläpning. Jag vill betona att det är ÖB som fått uppdraget att ta fram förslag till en reformerad armé. Jag utgår från att den nye ÖB kommer att personligen övervaka arbetet, så att han inte försätts i samma förlägenhet som sin företrädare, när denne stod utan förslag därför att man på nivån under honom inte lämnade utlovat material. Över huvud taget tror jag det är viktigt för oss som sysslar med olika samhällsområden att fundera mer över hur riksdagens inflytande över beslut skall tillgodoses. De senaste dagarna har jag haft stort utbyte av att läsa en avhandling om svenska flottan och pansarfartygsfrågan under mellankrigsåren. Den är skriven av Anders Berge inför hans disputation nu på fredag. Det är inte utan att mycket av det han beskriver känns aktuellt för den som haft tillfälle att se ett antal turer från militära myndigheter och från räddningsverket under senare år. Det är nödvändigt att stärka riksdagens insyn och inflytande i totalförsvarsfrågor, varvid jag inte minst tänker på det kommande armébeslutet. I försvarsutskottets betänkande står en del om detta. Försvarskommittén kommer också inom kort med förslag om hur det parlamentariska inflytandet skall stärkas. Vad gäller de marina stridskrafterna görs i propositionen väsentliga förstärkningar. 600 miljoner avsätts för kvalitativa förbättringar av ubåtsskyddet — det gäller främst hydrofoner och annan utrustning — för att man skall få ut större effekt ur befintliga eller redan beställda fartyg. Dessa förstärkningar fanns inte med i ÖB:s perspektivplan 1985 eller i programplanen 1986, i vilka i stället föreslogs flera ubåtsjakthelikoptrar. Detta senare förslag återfinns nu inte hos någon, vare sig hos något parti eller någon myndighet. Med propositionens förslag bör effekten i ubåtsskyddet kunna öka högst väsentligt, nämligen så att man får ut mesta möjliga effekt ur de enheter som vi med befintlig personal kan bemanna. Från folkpartiets sida fäster vi stor vikt vid att antalet ubåtar kan utökas från 12 till 14. Det bör ske genom att nya ubåtar levereras, samtidigt som ett par befintliga Sjöormenubåtar livstidsförlängs. I en interpellationsdebatt för en vecka sedan gav jag en del synpunkter på detta, i vilka försvarsministern då instämde. Det är angeläget att antalet ubåtar kan utökas. Visar det sig att den planerade ubåt 90 fördyras, som mycket tyder på, bör man seriöst pröva att i stället bygga ytterligare ett antal enheter av den Västergötlandsklass som i dag tillverkas i Malmö och Karlskrona. Förmodligen blir det i så fall en ”spetsad” version av den ubåten. Koppling till erforderligt antal Sjöormen måste medge en relativt snabb utökning till 14 ubåtar. I detta tänkta fall utgår ubåt 90. Den australiska ordern till Kockums underlättar detta. Den därpå följande ubåtsserien bör om möjligt inriktas mot den — efter franska idéer — mindre typ med oförändrad vapenlast som på senare tid har förekommit i den marina diskussionen. Generellt gäller att ubåtssystemet bör utökas därför att det har stor effekt för attackuppdrag, spaning, dold minering och ubåtsskyddsuppgifter. Den mycket stora fördelen med ubåtssystem ligger inte minst i att dessa är utomordentligt svåra att förbekämpa för en angripare. Vad gäller ytfartyg konstaterar jag att de sex kustkorvetter som vi kommer att ha om några år är allsidigt användbara, till skillnad från dagens fyra torpedbåtar och tolv robotbåtar, som inte kan nyttjas i ubåtsjaktsuppgifter. I den framtida marinen bör flertalet fartyg vara allsidigt användbara. Det är samtidigt angeläget att så långt möjligt hålla uppe antalet fartyg. Det är inte minst mot den bakgrunden folkpartiet varit pådrivande för att tidigarelägga tankar på ett nytt allsidigt stridsfartyg — en marin JAS, om man så vill. En del erfarenheter kan hämtas från danska Standard Flex, vars första exemplar har ett plastskrov från Karlskronavarvet. Fartyget skall kunna skifta uppgift genom att snabbt byta utrustning, nästan som i ett containersystem. S.k. sidokölssvävare erbjuder intressanta möjligheter liksom ny teknik för att minska risken för upptäckt via motståndarens radar. Det nya fartyget bör kunna spela en rad roller. Däremot bör det inte normalt ges lika avancerad ledningskapacitet som kustkorvetterna. Av ekonomiska skäl kan vi inte ha många fartyg med vartdera så stor ledningskapacitet att de kan leda halva flottan. Det vore sannolikt fel avvägning att för den flotta vi ser framför oss skaffa fler än sex kustkorvetter, eftersom styckekostnaden för dessa är större än den vi räknar med för det kommande s.k. JAS-fartyget. Kostnadsfrågan är viktig om man vill hålla uppe antalet enheter. Jag kan också notera att ÖB inte i något läge föreslog fler kustkorvetter med mindre än att försvarskostnaderna höjdes ungefär dubbelt så mycket som föreslås i propositionen. Vi äri folkpartiet angelägna om den föreslagna utökningen från ett till fyra batterier med tung kustrobot. Dessa bör kunna användas i vilket kustområde som helst — inte minst Gotland ter sig som en naturlig grupperingsplats. Till sist några ord om luftförsvaret. I fråga om luftförsvaret innehåller propositionen enligt kommitténs förslag en utökning av arméns avancerade luftvärn. Till flygvapnet ges tillskott för att förbättra elektroniska motmedel och jaktbeväpning, det senare genom ökad medverkan av svensk industri för att minska nuvarande mycket stora USA-beroende. Bassystem, luftbevakning och stridsledning förbättras. I planeringen för perioden 1992—1997 tillgodoses folkpartiets förslag om en utökad ram för JAS, vilket möjliggör att fler JAS-flygplan kan anskaffas. Beslut om detta fattas 1992. Vill man nyanskaffa fler flygplan, är fler JAS det naturliga. Från folkpartiets sida har vi därför hela tiden varit negativa till tanken att göra en extrabeställning på mellan 8 och 15 Jaktviggen. ÖB har framfört detta förslag på sina högsta ekonomiska nivåer, medan han har avrått från det på andra nivåer. Personligen har jag ifrågasatt om det över huvud taget är möjligt att förmå underleverantörer att återuppta tillverkning av mekaniska enheter och elektroniska komponenter som slutlevererades för flera år sedan. Att konstruera om Jaktviggen för en kort extraserie skulle bli mycket dyrt. Styckepriset för dessa plan kan beräknas till omkring 150 miljoner, vilket är 50 26 mer än vad betydligt modernare konstruktioner kostar internationellt. Kostnaderna för tillverkning, bränsle och underhåll ligger betydligt över vad JAS kommer att kosta. Dessutom har varje JAS-flygplan större fredsbevarande effekt genom att det blir mer allsidigt användbart än Viggen är. Redan när ÖB presenterade sin programplan förra året reagerade jag mot det ologiska i att han i sitt förord för en ytterligare division Jaktviggen så starkt tryckte på behovet av incidentberedskap i fred och neutralitet. Behovet av sådan finns väl i så fall också på andra nivåer, men varför aktualiserade ÖB då inte möjligheten att — i väntan på JAS — sätta upp en division JA 35 Draken av flygplan som redan finns? Inte på någon ekonomisk nivå hade ÖB det förslaget. I efterhand har jag förstått att ÖB nog kände det svårt att säga politikerna att för 25—30 miljoner kan man modifiera det antal Draken som motsvarar Jaktviggar för 2 miljarder. Folkpartiets slutsats var alltså att om man godtog ÖB:s argument om behovet av förstärkt incidentberedskap, borde man ändå komma till en annan slutsats än ÖB i flygplansvalet. Att modifiera befintliga flygplan så att man kan nyttja fler flygtimmar för varje flygplan är en metod som fått mycket stark spridning under senare år, helt enkelt av ekonomiska skäl. USA, Västtyskland, Schweiz, Belgien, Frankrike, Israel, Japan och rader av andra länder gör på detta sätt. Min spontana lekmannaslutsats var att det som andra stater gör bör kunna vara möjligt att göra också i Sverige. Folkpartiets tanke att sätta upp en ytterligare Drakendivision fanns med i Bengt Westerbergs försvarspolitiska tal i Visby i början av september förra året. Efter detta förklarades dock från myndighetshåll att varje tanke på att sätta upp en ny division är omöjlig före 1991 — just det år då ÖB:s extra Jaktviggendivision kunde bli aktuell. Något gehör från andra för tanken fanns inte under förra året. Att sätta upp en division innan det finns personal är naturligtvis helt meningslöst. Det skulle bara betyda att man ökade antalet vakanser. Inte en enda ny pilot eller en enda ny tekniker tillkommer de närmaste åren för att man sätter upp en extra division. Och om redan befintliga divisioner har nedsatt krigsförmåga till följd av för få tillräckligt utbildade piloter, skall man naturligtvis inte tunna ut dessa divisioners personal ännu mer. ÖB har förklarat att man utbildar så många piloter och tekniker som utbildningsorganisationen klarar av. Mot den här bakgrunden övertygades vi i folkpartiet om att tanken på att sätta upp ytterligare en division kan förverkligas tidigast 1991. Men så nära 1992 års försvarsbeslut bör frågan naturligt hänga samman med planeringsarbetet inför det beslutet. Det finns ju också ett samband mellan en ny division och antalet JAS-flygplan. Däremot finns det skäl att redan nu modifiera fler J 35 till s.k. Johanstandard, innebärande en fördubbling av antalet robotar på flygplanet och olika andra åtgärder som väsentligt ökar systemets operativa kapacitet. Görs modifieringen i ett sammanhang, bör den bli billigare per flygplan genom att både underleverantörer och verkstäder får en längre serie utan uppehåll. Förmodligen vore det inte lyckligt om riksdagen uttalade att fler Draken under alla förhållanden skall modifieras, för då skulle industrin ha ett övertag över statens förhandlare. Bara om industrin ger ett bra bud bör ÖB råda statsmakterna att göra en utökad modifiering. Så länge flygplanen inte skrotats finns ju alltid handlingsfrihet. För egen del vill jag gärna säga att det skulle vara en stor fördel att ha fler Draken modifierade. Man kan då sätta upp en fjärde division den dag personalläget medger det. Men även i övrigt skulle fler Draken ge en utökad handlingsfrihet, helt enkelt genom att man med dessa flygplan skulle ha ett antal tusen extra flygtimmar som kan tas ut på olika sätt. Tyvärr finns ingen sådan handlingsfrihet i befintliga Attackviggar och Spaningsviggar genom att varje enskilt flygplan där har en noga uträknad maximiflygtid som av strukturoch hållfasthetsskäl inte kan överskridas. Genom ett förnuftigt utnyttjande av Draken finns flera möjligheter att möta förändrade behov fram till och strax efter sekelskiftet. Majoritetsskrivningen i försvarsutskottets betänkande ger en sådan handlingsfrihet, vilket vi från folkpartiets sida hälsar med tillfredsställelse. Herr talman! Efter denna genomgång ber jag att på alla punkter få yrka bifall till försvarsutskottets förslag.
Herr talman! Eftersom Hans Lindblad berörde moderata synpunkter vill jag kortfattat bemöta honom. Det är närmast regeringens företrädare som vi vill debattera med, men jag tror att det är viktigt att bemöta Hans Lindblad på dessa punkter. Hans Lindblad citerade överbefälhavaren, när denne talade om trendbrott, men underlät att citera överbefälhavarens uttalande om att den här överenskommelsen innebär fortsatt eftersläpning gentemot omvärlden. Det är trots allt hotet mot oss och möjligheterna för en eventuell motståndare som är avgörande för hur vår förmåga skall gestalta sig och byggas upp. Hans Lindblad ville tydligen framhålla att ett påslag på 11 miljarder kronor under en tioårsperiod inte har någon betydelse. Men Hans Lindblad vet mycket väl att det är påslagen efter de fasta kostnaderna inom totalförsvaret som är avgörande för möjligheterna att tillföra försvaret modern och ny materiel. De gemensamma planeringsförutsättningarna anser vi skall prövas på nytt. Jag finner det självklart att det är Sveriges riksdag som skall fastställa de gemensamma planeringsförutsättningarna efter det att dessa har tagits fram av en expertgrupp. Hans Lindblad talade om någon form av JAS-fartyg. När skall det tas i bruk? När skall det börja flyga? Till slut, Hans Lindblad: Vilka pengar ger ni överbefälhavaren för modifiering av J 35:or? Ni har inte gett en enda krona till överbefälhavaren för det ändamålet?

Herr talman! ÖB har föreslagit att försvaret skall få ungefär 15 miljarder över den s.k. grundnivån. Moderata samlingspartiet har föreslagit 8,7 miljarder, propositionen innebär 6,2 miljarder. Man kan citera ÖB på olika sätt, men skillnaden mellan 8,7 och 6,2 miljarder i detta avseende tycker jag inte motiverar de ord som har förekommit i moderat agitation. Vad gäller frågan om planeringsförutsättningar för totalförsvaret och vilka risker Sverige skall ta tycker jag att det är rimligt att detta behandlas av försvarskommittén, bland politiker. Det är inte en sak som är lämplig för tjänstemannaavväganden. Kommer man till andra slutsatser, exempelvis till en fördubbling, så kostar det många många miljarder framför allt i form av en utökad oljelagring. Det är rimligen beslut som skall fattas av politiker. Att flytta dessa överväganden från en försvarskommitté till en tjänstemannautredning tycker jag är fel väg. Vad sedan gäller J 35:orna så skulle en modifiering av dem kosta mellan 1,5 och 2 milj.kr. per flygplan, en summa på omkring 25 milj.kr. Detta, Olle Aulin, är inte ett likviditetsproblem. Om man sätter denna kostnad i relation till flygvapnets materielanskaffningskostnader, som är 5 miljarder per år, dvs. 25 miljarder under femårsperioden, vilken omfattar 1 825 dagar, kan man säga att det som kan inrymmas i försvarsbeslutet den sista juni kan klaras av någon gång på eftermiddagen den 2 juli samma år. En sådan exakthet har vi inte i planeringssystemet. Det är alltså inte en likviditetsfråga, utan frågan är: Anser man att åtgärden att skaffa handlingsfrihet är viktig jämfört med alternativa användningar? Är den det på en nivå på 124 miljarder? Är den inte det, så är det inte sannolikt att den vore det heller på en något högre nivå. Vi kan notera att ÖB över huvud taget inte aktualiserat detta. Det är rimligt att han gör en operativ bedömning av att ha handlingsfrihet, och jag ser med förtröstan fram mot att det görs en sådan prövning nu när ÖB inte är blockerad av det dilemma som han befann sig i, då han ännu försökte övertyga politiker om att de borde skaffa ett antal extra Jaktviggen.
Herr talman! Detta resonemang påminner om gumman och hästen: Orkar du det, så orkar du detta. Vi vet att försvaret har en mycket svår ekonomisk situation. Den som läser tidningar finner att man nu har konstaterat att av det påslag enligt propositionen som försvaret nu får, med folkpartiets hjälp, har 2,5 miljarder redan försvunnit för att fylla igen de hål som fanns tidigare. Stora pengar går alltså åt till detta. Visst är det ett problem om man ständigt ger myndigheterna nya uppgifter utan att ge dem mera pengar. Hans Lindblad resonerar dessutom som vanligt bara om den första femårsperioden, och det fungerar bra utifrån hans matematik. Det är ju fråga om en trappa med årliga påslag, och det är i ett tioårsperspektiv under den andra femårsperioden som de stora pengarna faller ut. ÖB:s högsta nivå rymmer totalt under tioårsperioden ungefär lika mycket som vår.
Herr talman! Nej, vad riksdagen nu har att fatta är ett femårigt försvarsbeslut. Vi har dessutom synpunkter på planeringen för tiden därefter. Vad gäller Drakarna skall självfallet det operativa värdet av en handlingsfrihet vägas mot alternativa användningar av pengarna. Det är då inte primärt en likviditetsfråga utan en fråga om huruvida ÖB bedömer att åtgärden i sig är intressant. ÖB har möjlighet att komma tillbaka med detta redan i programplaneringsomgången i sommar. Jag är ganska förhoppningsfull beträffande det resultat som han då skall komma fram till. Det som kan föreslås i detta sammanhang är samma handlingsfrihet som skapas i land efter land genom mycket begränsade insatser.

Herr talman! Den svenska försvarspolitiken har varit ganska livligt diskuterad sedan föregående säkerhetspolitiska beslut fattades 1982. Vi hade om säkerhetspolitiken under ett antal år en ganska hätsk debatt, som vi dess bättre inte kommer att höra något av i dag. Den turbulens som under en tid förekom mellan socialdemokrater och moderater finns inte längre, eftersom vi nu går till riksdagen med ett enhälligt ställningstagande om säkerhetspolitiken, vilket grundar sig på en på denna punkt enig försvarskommitté. Vad gäller den aktuella nedrustningssituationen vill jag säga att ett genombrott i frågan om kärnvapen i Europa förhoppningsvis är på väg, innebärande att ett avtal skulle kunna ligga inom räckhåll. Ett avtal om eliminering av alla medeldistanskärnvapen från Europa skulle ha stor betydelse. Det vore också ett viktigt psykologiskt steg, eftersom det skulle leda till att operativa system med kärnvapen för första gången ömsesidigt skulle kunna dras tillbaka och förstöras. Det är också viktigt för den svenska säkerhetspolitiken att förhandlingarna kan leda till ett framgångsrikt slut. Ett av de främsta uttrycken för våra strävanden mot säkerhet, ökat samarbete och vidgade mänskliga kontakter är den europeiska säkerhetskonferensen. Vår förhoppning är att konferensen nu skall leda in på de verkliga nedrustningsfrågorna. På det ekonomiska området är det miljöfrågorna som förenar, och det krävs gemensamma insatser för att man skall klara de synnerligen internationella problem som miljöfrågorna är. Detta kunde vara ett centralt samarbetsfält, där Europas folk har verkliga gemensamma intressen och där man skulle kunna knyta mer av mänskliga kontakter. Det återstår därvidlag mycket att göra, även om vi då och då kan skönja en och annan förbättring. Även om de nordiska länderna valt olika säkerhetspolitiska lösningar har vi som gemensamt mål att åstadkomma stabilitet och avspänning i norra Europa. Vi har konsekvent sökt följa denna målsättning, och vi kan konstatera att detta arbete har varit framgångsrikt. Sveriges neutralitetspolitik måste fullföljas med fasthet och konsekvens. Att vi i vår del av Europa på det hela taget varit befriade från allvarliga kriser betyder inte att situationen på våra breddgrader har varit oförändrad. Det är uppenbart att det nordeuropeiska och det nordatlantiska området har fått en ökad strategisk betydelse. Stormakterna har på olika sätt visat ett tilltagande intresse för utvecklingen på våra breddgrader. Det förekommer också en ökad militär aktivitet och en starkt markerad teknisk utveckling från båda alliansernas sida i vårt närområde. Sverige måste vara fast beslutet att skydda landets territorium med alla tillgängliga medel och att demonstrera för omvärlden att våra gränser för oss är heliga. Det pågår en omfattande marin rustning. Kapprustningen till havs har också medfört att allt större delar av det fria havet nu används av båda blocken för övningar och annan militär närvaro. Det har blivit allt svårare att överblicka den militära aktiviteten också i de nordliga farvattnen. De ledande militärmakterna måste iaktta återhållsamhet i vår del av världen. Ingen skulle tjäna på den spänningsökning som den pågående styrkeuppbyggnaden i de nordliga farvattnen kan befaras medföra. ESK-konferensen bör diskutera vad som kan göras på det marina området för minskning av risken för militär konfrontation i de europeiska havsområdena. En viktig fråga för de nordiska länderna är hur vi på politisk väg kan bidra till att ytterligare konsolidera och stärka stabiliteten i norra Europa. Här har frågan om en kärnvapenfri zon i Norden som ett första steg mot ett kärnvapenfritt Europa en given plats. I centerpartiet hoppas vi att diskussionen om en sådan zon kan leda till en fördjupad nordisk dialog i säkerhetspolitiska frågor. På ett område inger utvecklingen sedan föregående totalförsvarsbeslut stor oro. Det är beträffande samhällets ökade sårbarhet. Vi får nu skörda effekterna eller ”frukterna” av en centralistisk samhällspolitik. Bl. a. avsaknaden av en kraftfull regionalpolitik, en dålig energipolitik, en övertro på centrala beslut och centraliserade system slår nu igenom. Det gäller sårbarheten eller funktionssäkerheten på områden som el, energi, transporter, livsmedel, data, elektronik, teko och teleförbindelser. Här Prot. 1986/87:133 måste krafttag till för att vi skall kunna hantera situationen i en fredskriseller 1 juni 1987 vid en avspärrning. Vad är det då som skiljer de olika partierna åt efter årets försvarsuppgörelse? Först och främst bör man, vilket hittills i den allmänna debatten inte gjorts, hålla isär olika delar av beslutet. Beträffande säkerhetspolitiken råder stor enighet, vilket vi från centern hälsar med stor tillfredsställelse. Då det gäller inriktningen av totalförsvaret delar inte centern de nya importantaganden som ligger till grund för majoritetens ställningstaganden, då de leder till ett onödigt risktagande. På det militära försvarets område finns det nu i riksdagens försvarsutskott tre alternativ: 2. Centerpartiet föreslår 6,8 miljarder över grundnivån. 3. Moderaterna föreslår 8,7 miljarder över grundnivån. För de civila delarna av totalförsvaret finns det två alternativa förslag till riksdagen i försvarsutskottet: 2. Centerns alternativ, som innebär en minskning med 750 miljoner från en prolongerad nivå, dvs. plus 500 miljoner i förhållande till majoritetens förslag. Tack vare den extra satsning på det militära området som centerpartiet föreslår kan vi ge ett kraftigare stöd till kvaliteten i värnpliktsutbildningen i hela landet. Vi avsätter medel för en grupp 37 Viggen. Vi deltar i arbetet på en ny jaktrobot. Men vi anser däremot inte att man skall fatta beslutet på nära en miljard om den tyska bombkapseln, eftersom vi inte anser att informationen om materialprojektet varit tillräcklig. Visst har det, som Hans Lindblad påpekar, tidigare fattats beslut om att beväpningsfrågorna ingår i JAS-beslutet, men detta faktum bör inte lägga hinder i vägen för folkpartisterna och socialdemokraterna när det gäller att ha en åsikt om ett materialprojekt som kostar en miljard. Det är uttryck för en förblindelse att man här enbart vill lyssna på myndigheterna. Jag tycker att också parlamentariker bör kunna ha en åsikt i detta fall. Inställningen att vi inte deltar i beslut i frågor där vi inte känner oss riktigt informerade gäller också ny ledningsorganisation i Stockholmsområdet, där man inte haft en ordentlig parlamentarisk insyn. I sådana situationer kommer vi självfallet inte att delta i besluten. Utvecklingen beträffande flygstridskrafterna inom Warszawapakten inger stor oro. Ökningen av antalet flygande enheter är mycket stark. Det är också viktigt att vi i områden där gränsdragningen inte är klar inte låter området ensidigt utnyttjas på ett sådant sätt att vi skapar sedvanerätt för någon. 19 I stället bör vi se till att våra möjligheter att ha en ordentlig incidentberedskap upprätthålls. Bäst skulle detta kunna ske genom att man tillförde en grupp 37 Viggen, som i ökad omfattning placerades på Visbybasen för ökad närvaro i Östersjöområdet. Vi har dock funnit att en tillräckligt bred majoritet inte stött detta förslag. Centerpartiet yrkar i sin partimotion därför att, därest yrkandet faller, en fjärde division 35 Draken sätts upp i anslutning till F 10 i Ängelholm, vilken dock i stor utsträckning finns baserad på Visbybasen. Den argumentering som Hans Lindblad gav mot 37 Viggen och för Draken borde egentligen leda till att folkpartiet stöder det krav som fanns i centermotionen och som nu bildar en reservation. Hans argumentering kan inte landa på något annat än bifall till den reservationen. Utformningen av Drakensystemet återkommer Ingbritt Irhammar till i sitt anförande. Vårt alternativ skulle också kunna ge underlag på det militära området för att staten skulle kunna bli en bättre arbetsgivare. När det saknas nära tusen tjänster inom försvarsmakten, är detta ett symtom på att något inte fungerar bra. Vårt alternativ ger också möjlighet till en tidigareläggning av ubåt 90, till ett bättre tillskott för motmedel samt basutbyggnad inom flygvapnet. Vi har också i centerns partimotion tagit upp kravet på att skriva in den allmänna värnpliktens betydelse. Utskottet har i år glädjande nog sagt att det är klart var man står i den frågan. Jag konstaterar också att folkpartiet har avstått från att fullfölja det särskilda yttrande som partiet har haft de senaste tio åren i riksdagen om att vissa värnpliktiga skall mönstra direkt till civilförsvaret och inte till det militära försvaret. Detta avståndstagande från tidigare ställningstagande är intressant i sig. Vi anser också att de värnpliktiga bör få ett nödvändigt tillskott. Jag vill erinra om att det vallöfte som socialdemokraterna gav de värnpliktiga 1982 inte har uppfyllts. Till de civila delarna återkommer Gunhild Bolander, men jag vill gärna nämna att det måste för allmänheten vara obegripligt hur en socialdemokratisk regering kan så försämra villkoren för civilförsvaret. Man tar 1 250 miljoner från det området för att ge det till det militära försvaret. Vi kan från centerns sida inte acceptera en sådan hård neddragning av anslaget till uppförande av skyddsrum, eftersom det skulle leda till att det inte ens blir möjligt att längre klara de s.k. riskområdena. Från centerns sida är vi glada över att vi lyckats ge extra stöd till sjukvårdsdelen i totalförsvaret. Vi vill också ge mer medel till hemskyddsorganisationen samt till livsmedel och teko, vilket Lennart Brunander återkommer till. Vi tycker att det är fel att, som regeringen och folkpartiet föreslår, sälja ut metaller som främst kommer från Sydafrika. Också oklarhet om vår förmåga att ha resurser för ammoniaktillverkning kvar i Köping är ett konkret exempel på var vi befinner oss när det gäller den långsiktiga beredskapen. Vi anser att det är viktigt att ha en långsiktig försörjning för att ha möjligheter att producera plast, krut och konstgödsel. Det är oerhört viktigt med tanke på sårbarheten vid en långvarig avspärrning att vi kan upprätthålla ammoniaktillverkningen, och här måste staten ta sitt ansvar. Från centerpartiets sida säger vi nej till krishandelsavtal på det området. Vi tror inte att det löser problemen. Det kanske mest förvånande är att folkpartiet och socialdemokraterna fann varandra under julhelgen praktiskt taget på den övre av de nivåer som socialdemokraterna sedan länge redovisat. Folkpartiet gick ner från 7,3 miljarder till 6,2, dvs. med 1,1 miljard, och socialdemokraterna gick upp med 200 miljoner från sin 6-miljardersniå. Det är också intressant, när vi nu ser resultatet i utskottet, att den vana man tidigare haft att yrka bifall till kommittémotioner inte upprätthålls av folkpartiet och att det nästan omöjliga har hänt, nämligen att man inte längre yrkar bifall ens till partimotioner med Bengt Westerberg som första namn. Jag vill också rikta en fråga till dem som står för majoriteten. Kan ni garantera att det materielinnehåll som är förutsatt kommer att finnas kvar om några år? Kommer vi att få det materielinnehåll som man utlovat? Eller får vi inom kort information om att det inte går att nå upp till de föresatser som man hade? Från centerns sida kommer vi att noga följa hur beslutet slår och hur effekterna kommer att bli. Det mellanbeslut som kommer att fattas 1989 kommer till stor del att vara ett resultat av den försvarsnivå som nu antas. Det ansvaret kommer inte bara att gälla den ekonomiska nivån. Det kan också komma att gälla framtida organisationsstruktur. Sedan 1982 har den svenska opinionen ställt stora krav på politikerna för att hindra fortsatta kränkningar av territoriet. Försvarsviljan har blivit starkare. Sårbarheten har ökat. Mot den bakgrunden hade nog många förväntat sig ett totalförsvarsbeslut på en annan nivå samt en bredare politisk majoritet. På grund av en svag hantering från regeringens sida har det inte uppnåtts. Det beklagar jag. Med ytterligare en miljard, ungefär som centerpartiet föreslår, hade vi kunnat gå vidare på det totalförsvarsbeslut som folkparticenterregeringen fick gehör för 1982. Vi hade kunnat fullfölja den starka satsning som då gjordes på de civila totalförsvarsdelarna, i stället för den neddragning som nu äger rum. Vi hade dessutom kunnat utnyttja det nya och positiva i det försvarskommittéarbete som vi har jobbat med de senaste åren. Det har, herr talman, talats om att det här försvarsbeslutet innebär trendbrott. Jag tycker att det gör det i två avseenden. För det första gör man ett nytt importantagande för totalförsvarets planering. Man hyser i dag en större förhoppning om import i kristid. Det gör man samtidigt som svenskt tonnage minskar. Vi hart.ex. bara en svenskregistrerad tanker. Handelsflottan, som 1975 omfattade 650 fartyg, hade 1985 endast 430 fartyg kvar. Mot denna bakgrund framstår ett beslut grundat på socialdemokraternas och folkpartiets förslag för oss som ofattbart. För det andra tar man medel från de civila delarna av totalförsvaret och finansierar därigenom uppgörelsen på det militära området. Man gör dessutom en ganska våldsam överfinansiering. Första året ger man 6,2 miljarder, men man tar omedelbart in 8,2 miljarder. Även om man behöver pengarna den sista månaden 1991 eller 1992, hade man för den skull inte behövt göra denna överfinansiering. Detta är de enda trendbrott som jag kan se för min del i årets uppgörelse. Båda de trendbrotten är såvitt jag kan förstå negativa. Trots de svagheter som finns i årets beslut om totalförsvaret kan det vara på sin plats att också betona det som förenar oss. Säkerhetspolitiken är vi. eniga om i Sveriges riksdag, likaså om stora delar av totalförsvaret. Den enigheten är i sig en hörnpelare i den svenska säkerhetspolitiken. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1,3, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 20, 21 och 23.

Herr talman! Jag vill ta upp fyra saker. Vad gäller planeringssäkerheten rörande materielinnehållet sitter vi i samma båt. Centerpartiet har i och för sig mer pengar till materiel men har inte ett öre mer i prisreserver än vi andra har. I den mån objekt fördyras har vi alltså samma planeringssituation. Det är bara det att centern har det något värre. Det är viktigt mot den bakgrunden att slå fast att rationaliseringskraven, besparingarna på driftsidan, måste hållas så långt möjligt. Annars går det ut över kvalitetsförstärkningar. Det är beklagligt att underlaget på det här området inte var rätt när ÖB lämnade det. Det är alltså viktigt att se till att driftskostnaderna hålls under kontroll. Vad gäller importantagandena tycker jag att Gunnar Björk i Gävle själv antydde motsägelsen. Han sade att det finns en enda tanker i Sverige, men Gunnar Björk och centern ställer sig bakom samma importantagande som majoriteten när det gäller oljan. Däremot när det gäller teko vill centern att man skall klara tre gånger så lång tid, och det är ologiskt. Det vore rimligt att säga att importantagandena allmänt skulle ändras, men att säga att i fråga om teko och några andra områden skall det vara betydligt större antaganden än t.ex. för oljan är inte logiskt. Då har man inte godtagit tanken att samma planeringsförutsättningar bör gälla för hela totalförsvaret. Det är ändå en fundamental princip att man utgår från samma bedömningar tvärs över. Grunden till folkpartiets uppfattning när det gäller direktrekrytering till civilförsvaret är ett landsmötesbeslut. Jag har i ett särskilt yttrande i försvarskommittén visat varför det inte är politiskt möjligt att med framgång driva detta förslag gentemot andra partier. Slutligen till frågan om Drakendivisioner. Det som gjorde att folkpartiet inte ansåg att det var meningsfullt att driva tanken på uppsättandet av ytterligare en division under denna försvarsbeslutsperiod var att myndigheterna så tydligt sade till oss: Det finns inte så många piloter och tekniker att det är möjligt att sätta upp en division förrän tidigast budgetåret 1991/92. Frågan hänger under alla förhållanden logiskt samman med nästa försvarsbeslut. Det finns också en koppling till JAS-systemet. Det är inte ett absolut samband, men det finns en klar anknytning.

Herr talman! När det gäller driftkostnaderna är Hans Lindblad inkonsekvent. Den sifferanalys han gör när han diskuterar Draken är han ensam om, eftersom de militära myndigheterna har lämnat andra siffror. Även på den punkten borde Hans Lindblad vara konsekvent. Förslaget att uppsättandet av en fjärde Drakendivision skall skjutas till 1991 92 tar det ytterligare ett antal år innan uppsättandet kan ske, varför det i praktiken uppskjuts fyra fem år till. De siffror som Hans Lindblad nämner i denna fråga har jag inte sett någon annanstans. Folkpartiet avstår denna gång från att väcka tanken på direktrekrytering till civilförsvaret, och Hans Lindblad säger att det nu inte föreligger politiska möjligheter att få igenom förslaget. I så fall borde vi här i riksdagen över huvud taget sluta att reservera oss. När det var mittenregering med folkpartiet och centern och det förra försvarsbeslutet fattades lämnade Hans Lindblad ett särskilt yttrande. När folkpartiet nu gör upp med socialdemokraterna har man inte ens fått möjlighet att agera på egen hand, samtidigt som man inte längre ens yrkar bifall till motioner av sin partiledare. När det gäller importantagandet driver folkpartiet en häftig och hård kritik mot svensk tekoindustri. Jag överlåter den diskussionen till Lennart Brunander, men jag vill säga att det är viktigt att det finns en tekoindustri i Sverige. Att få till stånd en exakt millimeterrättvisa i ett längre perspektiv vid en avspärrning tror jag är omöjligt, och vad skulle det göra om vi plötsligt hade det bra förspänt på något område? Det är för mig ofattbart att folkpartiet är en sådan motståndare mot svensk tekoindustri.

Herr talman! Det särskilda yttrandet beträffande direktrekrytering till civilförsvaret lämnades i försvarskommittén, efter det att försvarsuppgörelsen hade träffats. När man kritiserar förändringen av importantagandet så hårt som centerpartiet gör, bör väl centerpartiet självt behålla det tidigare importantagandet. Det har man alltså inte gjort för den verkligt stora, tunga posten, nämligen oljan. Där är det fråga om miljardbelopp, medan det i övriga fall är fråga om tiotals eller möjligen hundratals miljoner. I den stora frågan är det ekonomiskt sett ingen skillnad mellan det som centerpartiet föreslår och det som vi andra står för. Det borde påverka centerpartiet att välja ord när man kritiserar importantagandet. Vad gäller Draken sade myndigheterna mycket bestämt att det inte går att sätta upp ytterligare en division förrän budgetåret 1991/92 eftersom det inte finns piloter. Hade de tre divisionerna på F 10 haft 16 piloter var, så skulle fyra piloter från varje division kunna gå över gården och sätta upp en fjärde division. Därmed skulle det finnas fyra divisioner med tolv piloter var. Det skulle vara meningslöst att genomföra detta med vakanser i redan befintliga divisioner. Kostnaderna för modifiering kan uppskattas till 1,5—2 milj.kr. per flygplan — det är en förhandlingsfråga gentemot industrin. Driftkostnaden är ca 40 milj.kr. per år när divisionen är i gång. Om den kommer i gång vid årsskiftet 1991-1992, som har nämnts i någon motion, kommer kostnaden det budgetåret att ligga på ungefär 20 milj.kr. Det har talats om en hangar för 70 milj.kr. Men när staberna av försvarsutskottet fick reda på att det redan fanns ytterligare en hangar i Ängelholm försvann den posten på 70 milj.kr. Hangaren finns fortfarande med ekonomiskt i centerns och moderaternas reservation, men det må vara en annan sak.
Herr talman! När det gäller importantagandet ingår centerpartiet i majoriteten för förslaget beträffande oljan, av det skälet att denna fråga har utretts och att man kommit fram till att det går att klara behoven, eftersom Sverige importerar det mesta från Norge. Vi får ju oljan på betydligt närmare håll nu än tidigare. I det förra försvarsbeslutet fanns det, Hans Lindblad, ett särskilt yttrande från folkpartiet om personaltillgången som berörde det särskilda yttrandet i försvarskommittén i denna fråga. Vi har i utskottet fått ett annat underlag beträffande piloterna. Hans Lindblad har själv på ett bra sätt redovisat att det kostar pengar, även om beloppen får stå för hans räkning. Det vore därför konsekvent om han svarade på den fråga som han tidigare har fått, nämligen var dessa pengar skall tas. Han har inte redovisat detta. Om denna fråga skjuts upp till försvarsbeslutet 1992, tar det åtminstone ett par år innan ytterligare en Drakendivision kan sättas upp. Hans Lindblads sifferexercis är därför något märklig. Har han inget som helst förtroende för det beslut som riksdagen fattade för en månad sedan om de satsningar som skall göras för att få fler piloter? Folkpartiet borde ha förtroende för det beslutet.

Herr talman! Det är en självklarhet att Sveriges säkerhetspolitik skall syfta till vårt lands oberoende och naturligtvis till att det svenska totalförsvaret i första hand skall vara fredsbevarande. Det är också självklart att säkerhetsoch försvarspolitiken skall vara inriktad helt och hållet på att upprätthålla vårt lands alliansfrihet i fredstid för att vi skall kunna vara neutrala i krig. Detta är vad vi har skrivit som inledning till vpk:s motion och vad vi ställer oss bakom.

Dessa förslag kommer inte att leda till ett allsidigt och väl sammansatt totalförsvar, utan till ett mycket svagt, sårbart och bräckligt totalförsvar. Inom mitt parti anser vi att det förslag till försvarsbeslut som folkpartister och socialdemokrater har enats om leder till ett mycket dåligt försvarsbeslut. Det är en dålig kompromiss som har gjorts inte så mycket med tanke på att man skall få ett allsidigt och väl sammansatt totalförsvar, som uppfyller grundförutsättningarna, utan det blir mera fråga om ett sätt att ekonomiskt försöka lösa problematiken, därför att man är för rädd att gå ut till den svenska opinionen och klart ta ställning, vilket försvar man vill ha. Det här försvarsbeslutet blir alltså varken fågel eller fisk. Ur den synpunkten ligger det väldigt mycket i den moderata kritiken, där moderaterna från sin utgångspunkt, att man i första hand skall ha ett starkt militärt försvar, också har tagit ställning för detta. Folkpartisterna och socialdemokraterna är däremot för fega för att gå ut till den svenska allmänheten och begära de pengar som skulle behövas. Man fifflar genom att föreslå att beredskapslager skall säljas ut och ordnar alltså finansieringen för den här gången, utan att man behöver lägga på alltför mycket skatter osv. för att klara åtagandena. Men hur blir det nästa gång, när vi inte har några beredskapslager att sälja ut men skall fortsätta att betala? Vpk anser att man bör välja den linje som vi förordat under många år. Det finns inga möjligheter för Sverige att fortsätta att lägga ner så mycket pengar på en militär organisation som vi har gjort under 50-, 60 och 70-talen och är på väg att göra även under 80-talet. Det måste bli ett omtänkande. Därför anser vi på vårt håll, till skillnad från moderaterna, att det behövs en annan försvårsorganisation, något som är logiskt. Vi kan inte ställa upp på sådana här suddiga kompromisser som inte löser de svenska säkerhetsoch försvarsproblemen på sikt, utan där det bara rör sig om att så att säga skjuta de stora problemen framför sig. Vi underkänner resonemangen, vi underkänner den föreslagna ökningen av militäranslagen som ett sätt att öka Sveriges motståndskraft och nationella självständighet, när den urgröps på många andra områden av samhället. Likaså underkänner vi, med mycket skarp kritik, slutsatserna att man skall minska anslagen till de redan fattiga civila delarna av totalförsvaret. Det är häpnadsväckande att socialdemokrater och folkpartister kan säga att på de och de orterna i Sverige i Vingåker, i Bollnäs, i Kiruna, i Tomelilla eller var det än är — kommer en framtida krigssitutation att vara sådan att vi inte behöver bygga några skyddsrum för befolkningen. Det kan ni sitta och bestämma nu, och med detta som grundval säger ni också att det går att minska anslagen till byggande av civila skyddsrum, för ni har konstaterat att det inte behövs några sådana på vissa platser! Det är fantastiskt. Hur kan ni göra sådan bedömningar? Vad vet ni om detta? Ingenting! Det går inte att klara Sveriges säkerhetspolitik genom ökade militära anslag. Vi måste få till stånd ett annat tänkesätt, vi måste få ett starkare civilt samhälle, vi måste få en annan militär organisation. Mot den bakgrunden, herr talman, vill jag inledningsvis yrka bifall till alla de förslag som vpk har framfört i olika motionsyrkanden, och jag vill också yrka avslag på propositionen. Vi kommer att biträda yrkandet i reservation 1 när det gäller synpunkterna på försvarskommitténs arbete. Vi tycker att det är riktig kritik som där framförs. Som jag sagt i andra sammanhang är vi kritiska mot försvarskommitténs sammansättning, och vi är även kritiska mot det sätt varpå ärendet har behandlats — med korta remisstider osv. Därför kommer vi alltså att stödja reservation 1. Jag vill, herr talman, säga några ord om sårbarheten. Det finns i den säkerhetspolitiska rapporten — den första som kom från försvarskommittén — mycket bra skrivningar om detta. Det var första gången man tog upp det på ett seriöst sätt och avgav en väl genomarbetad rapport. Men då det gäller slutsatserna, då det skall beviljas pengar och då man skall se närmare på saken, så har man helt och hållet glömt bort vad man tidigare sade. Nu talas det i utskottsbetänkandet om en moderniserad beskrivning av målen för det svenska totalförsvaret. Det gäller detta att man har andra synpunkter på krisers och krigs varaktighet och karaktär. Det tycker socialdemokrater och folkpartister också att de kan bestämma. Mot den bakgrunden kan man alltså föreslå att vår uthållighet kraftigt skall minskas när det gäller många viktiga varor och förnödenheter som erfordras om vi över huvud taget skall kunna möta kriser, för att inte tala om krig. Också i detta fall har det främst varit fråga om ekonomiska synpunkter — man vill ha loss pengar för att kunna betala de ökade militärutgifterna, och man vill lägga på en del miljoner. Det har således mera rört sig om ekonomiska än om försvarspolitiska och säkerhetspolitiska bedömningar. Härvidlag ligger det mycket i den kritik som ett par av de borgerliga partierna —- centern och moderaterna — har framfört bl.a. i sina reservationer 2, 3, 4 och 9. Felet är bara att man inte tar konsekvenserna fullt ut och inser att vi måste få ett helhetsbegrepp, att vi måste omorganisera den stora tunga militära försvarsbiten, därför att den är en koloss på lerfötter, om det civila samhället inte fungerar. Därefter skall vi angripa sårbarhetsproblemen från denna utgångspunkt. Det hela kommer eljest inte att fungera. Hur tror ni att en militär organisation — hur väl den än är organiserad, hur god utbildningen än är och hur bra vapen man än har — skall kunna fungera när energiförsörjningen bryter ihop, när hälsooch sjukvården pajar, medan det ligger sårade och döda människor överallt, som inte kan tas om hand. Hur tror ni att det hela skall fungera om man inte får fram mat till förbanden? Maten kommer att ta slut ganska fort. Det är häpnadsväckande hur man lyckas sektorisera resonemangen och tala om den militära biten för sig och gömma undan den viktiga frågan om sårbarheten, så att man slipper helhetsperspektivet. Sedan anser man att man har klarat ett väl sammansatt och allsidigt totalförsvar! Det är oerhört, tycker jag. Jag anser att man ganska snart kommer att bli tvungen att mera bestämt ta ställning i dessa frågor. Då kommer, tror jag, även de moderata representanterna, som drömmer om att man skall kunna återgå till 50 och 60-talens starka militära organisation och de förhållanden som då rådde, att tvingas inse att det är nödvändigt med ett nytänkande på detta område. Det här går igen hela tiden i den diskussion som förevarit — i försvarskom mittén, i propositionen, i utskottsbetänkandet. Man talar om beredskap, man har talat om ubåtskränkningar o.d. Vi har under många år drivit synpunkten att man skall försöka mobilisera det civila samhällets resurser i skärgården, inte bara för att bekämpa ubåtar utan för att sköta bevakningen. Bakom skall det naturligtvis finnas en bra militär organisation, som kan rycka ut om det behövs. Man skriver allmänt välvilligt om en levande skärgård etc. men skär samtidigt hela tiden ner på de statliga insatserna på den civila sidan. Detta har skett under decennier: indragning av lotsutkikar och av fyrplatser och minskning av tullens möjligheter. Det som senast framförts är förslaget om kustbevakningen, som Tommy Franzén kommer att behandla senare under debatten. Vi är mycket kritiska mot att kustbevakningen skall brytas ut ur tullverket och läggas inom den militära sektorn. Det är en motsatt utveckling som behövs. Det erfordras inte fler militära förband, för de kan aldrig täcka våra kuster. Hur långa kuster har Sverige? Jo, de är kanske 270 mil långa fågelvägen. Räknar vi in vikar, sund och stora öar, så rör det sig kanske om en sträcka som är minst tio gånger längre. Det går inte att militärt bevaka ett sådant område. Därför måste man mobilisera det civila samhället, den civila apparaten, de civila förvaltningarna i de här områdena. Men det skriver utskottet bara litet välvilligt om, men det anslås inga pengar till det — tvärtom; man går den motsatta vägen. Jag har redan talat litet grand om hälsooch sjukvården. Vi har lagt fram förslag om ökade anslag, och vi har också här i kammaren framställt ett särskilt yrkande för att täcka kraven i vår motion om hälsooch sjukvården. Bristerna på sjukvårdsområdet känner vi alla till, och det har vi gjort i 15 år. Inför försvarsbeslutet 1977 sade socialstyrelsen att man med den politik som fördes inte skulle komma att klara sina åligganden i kriser och krig. Man gav t.o.m. ut en särskild skrift, om nu någon kommer ihåg den. Vad fick det för resultat? Ingenting har egentligen gjorts under alla de här åren. Det är fullständigt klart att sjukvården med de stora sjukhus vi har och med de engångsförpackningar som har införts inte kommer att fungera i ett krig. T.o.m. i civilförsvarets utrustning har man plockat bort den gamla sjukvårdsmaterielen och infört engångsförpackningar. Och när de har förbrukats, vad skall man då använda? — Sådana frågor tar man inte upp utan ser förbi. Jag skall återkomma till totalförsvarets civila delar när vi kommer in på de punkterna. Innan dess, något om den militära delen av totalförsvaret. Vi måste få en annan organisation. Det är meningslöst att tala om att vi skall ha ett starkt flygvapen och bygga JAS-plan, när vi vet att vi inte kan ersätta de enheterna. Om vi går ut i ett krig med 400 plan — hur många finns då kvar efter en eller två veckor? Vi känner till förlustsiffrorna under ett krig när det gäller luftförsvarsstyrkor och flygplan. Det är väl ingen som tror att man på Saab i Linköping och på Flygmotor i Trollhättan kan fortsätta produktionen? Även om man skulle göra det tillverkar man i bästa fall kanske 15 plan per år. Efter 14 dagar, när planen är utslagna och vi inte har något flygvapen kvar — vad skall vi göra då, ni som tycker att flygvapnet är så viktigt? Vilken avhållande effekt har det och vilken respekt väcker det utomlands? Det vore bättre att från början inrikta det militära försvaret på att ta upp strid över hela landet. Vi skall ha ett mindre antal flygplan, framför allt för att i dagsläget avvisa kränkningar. Men det är ingenting att komma med som avskräckningsfaktor. Varje stormakt vet att man ganska snabbt kan slå ut vårt flygvapen. Stormakterna kan slå ut våra flygplatser, våra militärflygfält. Och kom inte och tala om våra krigsflygplatser, landsvägar som landningsbanor, osv. —- stormakterna vet precis var också de ligger. Det hänger ständigt satelliter över oss, som följer jordens rotation och tar rätt på varenda sak som händer och sker på det militära området här i landet. Man behöver inte skicka in några spaningsflygplan nu för tiden — det var länge sedan. Stormakterna har kartor som är mycket mer detaljerade än våra egna topografiska kartor. Också av det skälet borde man tänka om. Det är alltså fråga om uthållighet, underhåll, osv. i ett militärt försvar. Hur kommer uthållighet och underhåll att kunna klaras? Det är väl bra att nu göra övningar med pansarbrigader, flygdivisioner och liknande, men hur klarar man underhållet och uthålligheten? Vad skall vi göra efter två veckor? Det talar ni aldrig om! Under de tio år som jag från kammarens talarstol har debatterat försvarsfrågor har man aldrig talat om hur det kommer att se ut efter 14 dagar eller en månad, om vi skulle råka i krig. Den diskussionen vågar ni inte ta. Vi anser att JAS-projektet skall avbrytas — det är en belastning för det svenska militära försvaret. Det kostar mer än det smakar. Det binder oss till samarbetet med NATO, och det tar alltför mycket pengar från de övriga delarna av det militära försvaret. Fredsorganisationen — för att nu säga några ord om den — är inte så aktuell den här gången men den blir det väl kanske igen, med dödspatruller och annat. Vi är kritiska till förslagen om omorganisationer på det marina området; vi tycker inte att det är någon lösning på problemen. Så slutligen, när det gäller det militära försvaret, till anslagen! Det talas ju mycket om partiernas inbördes skiljaktigheter. Men ingen av er — varken socialdemokraterna eller de borgerliga partierna— talar om att det faktum att anslagen anges i 1986 års penningvärde betyder att ytterligare 1,6 miljarder redan i dagsläget skall adderas till era förslag. Varför smyger ni alltid undan med priskompensationen? Utskottsmajoriteten, som består av socialdemokrater och folkpartister, säger att vi skall ha 24 571 miljoner för nästa budgetår. Men det är i 1986 års penningvärde. Till det skall läggas ytterligare 1,6 miljarder. Då kommer ni med detsamma upp i litet drygt 26,1 miljarder. Varför ställer ni er aldrig upp och talar om det ärligt utan smyger undan priskompensationen i en liten bisats eller i ett yrkande längst bak i betänkandet? Vad är det för sätt? Ni kan väl gå ut och tala om för svenska folket att här finns en apparat inbyggd som gör att anslagen kommer att öka, och öka mycket kraftigt, på grund av militärprisindex och att det i slutet av femårsperioden kommer att bli fråga om helt andra siffror än vad det talas om här. Det gäller er alla. Om man ser till det kommande budgetåret är det inte så stora skillnader mellan er. Utskottet, socialdemokraterna och folkpartiet, hamnar på 26,1 miljarder. Moderaterna hamnar på 26,4 miljarder och centerpartiet på 26,0 miljarder i litet avrundade siffror. Det är vad ni här träter om: någon Drakendivision hit eller dit, en eller två kustkorvetter hit eller dit. Det är lika ihåligt alltihop, eftersom ni inte försöker att ta det övergripande ansvaret. Vi har sagt: Vi är villiga att betala stora pengar för ett nationellt försvar. Vi ligger mycket högt — närmare 24 miljarder — för nästa budgetår. Vi vet att det inte går att snabbt omorganisera en sådan struktur. Därför har vi godkänt dessa belopp. Men vi talar ärligt om precis var vi står och har inga baktankar på några priskompensationer. Jag vill också, herr talman, yrka bifall till vårt förslag om ett förstatligande av vapenindustrin. Det är viktigt. Till militärindustriellt samarbete, som det flaggas för här och som det har flaggats för i utredningar och i propositionen, är vi ytterligt kritiska. Det betyder kanske att vi skall bygga en stridsvagn — det skall ju talas om det här i dag — ihop med NATO. Att samarbeta med NATO för att få fram en ny stridsvagn — är det bra för alliansfrihet och neutralitet? När det gäller totalförsvarets civila del har vi följt upp våra gamla förslag. Vi kräver ökade anslag. Vi har sagt att de myndigheter på det civila försvarets område som har begärt pengar skall ha dem — det är ändå en struntsumma jämfört med vad ni är beredda att lägga ut på den militära sidan. Det finns bra yttranden i centerreservationerna i utlåtandet — om sårbarhet, om det civila samhällets behov av livsmedel, energi, osv. Vi kommer under voteringen att stödja de förslagen när de sammanfaller med våra förslag. Därmed, fru talman, ber jag att än en gång få yrka bifall till alla våra förslag inkl. vårt särskilda yrkande under p. 22 i anslutning till motion 1986/87:Fö136 yrkande 3 d av Lars Werner m.fl.:

Fru talman! ”Följa John” är en fantastisk lek. Tidigt i dag hörde vi folkpartiets representant uttala att socialdemokraterna har ställt upp på den folkpartistiska försvarspolitiken när man nu anslår otillräckliga medel till försvaret. Nu hörde vi av Olle Göransson att det i själva verket är folkpartiet som har ställt upp på den socialistiska politiken i fråga om att anslå otillräckliga medel. Nu får ni göra upp om vem som följer vem. Vi moderater borde år 1982 ha kunnat anslå ytterligare medel, säger Olle Göransson. Men jag har för mig att Olle Göransson satt i riksdagen då, och om han läste betänkandena kunde han konstatera att det fanns en reservation från moderaterna och en från socialdemokraterna och att det var ett mittenförslag som lades fram. Vi kunde dess värre inte få gehör för vårt förslag. Det röstades ned. Hade vi lagt ner vår röst hade ett ännu sämre förslag antagits, nämligen ett socialistiskt, och det ville vi absolut inte ha. Så våra möjligheter borde Olle Göransson känna bättre till. Olle Göransson säger också att reservationerna inte andas ett ord om finansiering. Jag redovisade i mitt inledningsanförande på punkt efter punkt vart våra olika anslagshöjningar skulle gå och vilka olika objekt som skulle finansieras. Den som däremot inte redovisar alla de vackra önskemål som finns i propositionen är utskottsmajoriteten. Det kommer, fru talman, inte att bli möjligt att genomföra repetitionsövningar på det sätt som är önskvärt med de anslag som nu ges till armén. Det kommer inte att bli möjligt att genomföra den materielförnyelse inom armén som är önskvärd, och det gäller inte bara stridsvagnar. Objekt efter objekt av det som länge varit önskat skjuts på framtiden. Någon förnyelse sker inte. Luftförsvaret kommer inte att få de sedan länge inplanerade möjligheterna till luftburen radar. Jag kan på flera liknande punkter konstatera att det icke blir möjligt att genomföra den politik som ni egentligen vill. Majoriteten har ju pengar. Ni har överfinansierat de ekonomiska ramarna med 2 miljarder kronor. Slår man upp s. 27 i betänkandet finner man det mycket snyggt illustrerat där. Första året är det 800 milj.kr., nästa år 600 milj.kr., därefter 400 milj.kr. och 200 milj.kr., som man tar in för mycket. Ni överbeskattar svenska folket och skyller på försvaret. Men sedan ger ni inte försvaret de resurser som behövs för att försvaret skall kunna lösa sina uppgifter. Varför använder ni inte de 2 miljarderna, Olle Göransson?
Fru talman! Det var bra att Olle Göransson sade att betänkandet inte har remissbehandlats. Jag hoppas vi kan komma överens om en bättre hantering i framtiden. Han säger att reservation 1 var ganska onödig. Nej, det tycker jag inte. Den är till för att skapa debatt kring det nuvarande förfaringssättet och den otillfredsställande behandlingstid vi har. Det är viktigt att vi får en debatt om detta. Vem som följt vem i uppgörelsen är en sak som folkpartiet och socialdemokraterna får göra upp. Det verkar vara en öppen fråga. Först sade Hans Lindblad att det egentligen var Karl Staaffs och Wedéns idéer. Nu säger Olle Göransson att folkpartiet accepterat socialdemokraternas förslag till hundra procent. I så fall var det socialdemokraternas idé att skära ner på skyddsrumsbyggandet och på de civila totalförsvarsdelarna. Den frågan får ni göra upp sinsemellan. I och för sig verkar det rimligt att det är folkpartiet som följt med socialdemokraterna, eftersom de prutade sitt förslag med en miljard under julnatten. När det gäller finansieringen har jag förståelse för att Olle Göransson med sina stora och krävande arbetsuppgifter inte hinner läsa alla motioner som centerpartiet väcker. I fråga om finansiering har vi föreslagit samma belopp som majoriteten för oljelagring. Vi sparar 500 milj.kr. mindre än majoriteten på det civila totalförsvaret och vi går med på en viss skattehöjning för olja, upp till 3,05 miljarder kronor, vilket ger 7,3 miljarder kronor i finansiering. Olle Göranssons påstående är alltså felaktigt. Olle Göranssons tolkning av sårbarheten förstår jag inte. Det är självklart att det gäller både i fred och i krig. Beträffande skyddsrumsbyggandet vill jag erinra om att vi i 1982 års beslut sade att det är angeläget att arbetet med kommunala skyddsplaner fortsätter så att man får underlag för att bygga skyddsrum där de bäst behövs. Att vi nu inte har ett förslag på riksdagens bord beror enbart på att försvarsministern inte har sett till att det har hänt något på detta område. Detta leder till att vi nu måste bifalla en motion från socialdemokratiskt håll om en översyn efter det att majoriteten först har dragit ner ordentligt på anslagen till skyddsrumsbyggandet. Jag beklagar att socialdemokraterna inte är beredda att ge de pengar som behövs till hemskyddsorganisationen. Vi har förklarat oss vara beredda att diskutera fördelningen inom de fem åren, men vi har inte fått några sådana signaler från socialdemokratiskt håll.
Fru talman! Att höra Olle Göransson diskutera försvarspolitik har alltid varit en sorgmodig upplevelse och inte har det blivit bättre efter dagens inlägg. Det är det gamla vanliga ”tugget”. Han undviker sorgfälligt att gå in på de svåra problemen och ägnar sig åt att tala om detaljer. Olle Göransson, jag är pessimist. Om vi fortsätter litet till på detta sätt kommer vi att urgröpa den svenska säkerhetsoch försvarspolitiken. Samhällsutvecklingen är sådan att samhällets sårbarhet ökar för varje dag som går, och man förbättrar inte den nationella motståndsförmågan genom att öka de militära anslagen. Låt oss tänka oss, Olle Göransson, att vi hade varit i krig för några månader sedan, i januari och februari 1987. Hur tror Olle Göransson att det hade sett ut i Sverige? Det hade blivit ett sammanbrott då det gäller elenergiförsörjningen, som medfört att livsmedelsproduktionen inte hade fungerat och att stora delar av transportapparaten hade stått stilla. Vidare hade det betytt att leveranserna av drivmedel, kanske framför allt till de militära förbanden men också till det civila samhället, inte hade fungerat. Hur länge hade vi under sådana förhållanden kunnat göra motstånd i det här landet, Olle Göransson? Varför vägrar ni alltid att diskutera verkligheten? Ni talar om några miljoner hit eller dit, några flygplan mer eller mindre. Det handlar inte om detta. Med den inriktning som ni alla har kommer Sverige inte att kunna klara situationen. Då är inte heller den organisation som ni vill bygga upp avskräckande. Avskräckning förutsätter ju att en angripare — och det är stormakterna vi talar om — skall ha respekt för det vi gör. Stormakterna kommer inte att ha någon respekt, då de vet att de kan slå ut stora delar av det svenska samhället och därmed också det militära motståndet. Hur blir det med uthålligheten och underhållet? Hur kommer det att se ut i den militära organisationen efter 14 dagars strider, Olle Göransson? Hur många flygplan finns det kvar, och hur ser våra pansarbrigader ut efter det första anfallet? Vi vet ju att det blir 100-procentiga förluster i tätförbanden och kanske 50-procentiga förluster i andra förband. Det går ju inte att bara dra tillbaka förbanden och reorganisera och tro att man därmed på nytt har en pansarbrigad. Allt blir uppsplittrat — trasiga stridsvagnar, trasiga fordon, döda och sårade chefer på viktiga poster. Det är sådant som vi skall diskutera och inte allt möjligt annat.

Fru talman! När det gäller anslagen och möjligheterna att finansiera försvaret kan vi relatera följande. 1977 års försvarsbeslut fattades när Eric Krönmark var försvarsminister. Beslutet innebar en uppjustering av anslagen. Socialdemokraterna bjöd under i debatten och i reservationer i kammaren. 1982 års försvarsbeslut var på för låg nivå. Vi hade i en reservation önskemål om ytterligare anslagsmedel, men ni socialdemokrater bjöd under. Ni hann inte mer än komma till makten efter valet förrän anslagen reducerades ytterligare. Därför tvingades vi på grund av ett yttre tryck till ett mellanbeslut 1984. Först efter mycket hårda förhandlingar blev vi eniga om tillskotten. Dessa var otillräckliga. I och för sig hade vi önskemål om ytterligare tillskott, men vi ansåg då att det inför det yttre tryck vi hade mot oss fanns ett önskemål om allmän uppslutning. Fru talman! Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, numera styrel sen för psykologiskt försvar, gör årligen undersökningar om försvarsvilja och inställning till försvaret. Man har ställt frågan: Anser ni att vi skall försvara oss, om vi blir anfallna, även om utgången skulle te sig oviss? Ständigt får vi samma svar av en överväldigande majoritet, ungefär 70 96: Ja, vi skall försvara oss mot anfall, även om utgången ter sig oviss. Då tycker vi att vi som politiker har ansvar för att se till att utgången blir mindre oviss genom att försvaret får de medel som behövs för att uppgifterna skall kunna lösas.